Herr talman! Jag tycker inte synd om Sten Östlund. Han står lika fast i socialdemokratisk politik och ideologi som jag i moderat politik och ideologi. Han framför socialdemokratiska synpunkter, och det är dem vi diskuterar här i kammaren. Jag kritiserar inte det förhållandet att översynen inte pågår på det sätt som vi moderater vill. Jag kritiserar det faktum att översynen icke pågår på det sätt som en riksdagsmajoritet har förutsatt år efter år. Nu avfärdar Sten Östlund denna kritik enbart med hänvisning till att man sköter detta inom det socialdemokratiska partiet. Det är detta som riksdagen samfällt, med undantag av Sten Östlund, har reagerat emot. Det märkliga är ju att den översyn som socialdemokraterna under alla år har hänvisat till, gömt sig bakom och som därmed har ansetts nödvändig och erforderlig icke längre är erforderlig enligt socialdemokraterna. Nu sköter man öÖversynsoch utredningsarbetet inom sina egna lyckta dörrar. Riksdagen skall ställas helt utanför. Det är icke förenligt med den demokratiska ordning vi har och alltid har haft i Sverige. Lagen om anställningsskydd är en av de lagar som utarbetats under helt andra förhållanden än dem som råder i näringslivet och på arbetsmarknaden i dag. Lagen är inte alltid till gagn för de anställda. Det är detta förhållande vi moderater har tagit upp på område efter område. Lagen är inte heller alltid till gagn för arbetsmarknadens funktion. Detta har insiktsfulla personer i arbetslivet kommit underfund med. SKTF-are ställde vid ett tillfälle önskemål om att modifiera de fackliga kraven gällande t.ex. LAS, så att vi kan rekrytera rätt personer till arbete inom vården. De sade att fackliga krav inte får vara ett hinder för utvecklingen. Så är förhållandena ibland i dag. Inom vården exempelvis är det viktigt att personalen har en gemensam vårdideologi. Då måste man också ha rätten att välja rätt personer. Människor är inte så utbytbara som lagen förutsätter. Jag kan ge andra exempel också. I vår motion finns återgivet vad som händer då en befattning i en kommun skall återbesättas. I det läget skall arbetsgivaren undersöka om tjänsten kan användas för omplacering av en redan anställd, t.ex. av medicinska skäl eller till följd av arbetsbrist. Han skall ta hänsyn till önskemål från deltidsanställda om utökad tjänstgöring. Han skall undersöka om någon annan lönebidragsanställd kan överföras och kontrollera om det finns någon med företrädesrätt enligt LAS. Efter allt detta skall han kontrollera om någon förvaltning eller myndighet har någon att överföra till den aktuella tjänsten. Först därefter kan arbetsgivaren söka på arbetsmarknaden och då gå enbart efter kvalifikationer och lämplighet. Vad gör en stackars personalchef på t.ex. ett sjukhus i ett sådant läge? Han anställer naturligtvis en vikarie. Det är på det här sättet vi har fastnat i detta vikarieelände. Det förhållandet att på vissa håll 70 90 av nyanställningarna är tidsbegränsade, dvs. i stor utsträckning vikariat, får inte socialdemokraterna att reagera och inse att något faktiskt är fel. Tryggheten ger inte trygghet! Jag har tidigare hänvisat till de 345 000 förtidspensionärer som trots lagen om anställningsskydd och andra trygghetsregler till stor del består av personer som har stötts ut från arbetsmarknaden. Lagarna kan ändras så att de fungerar på ett bättre sätt till gagn för såväl de arbetande som arbetsmarknaden i stort.

Herr talman! I mitt sista inlägg skall jag bara ta upp några frågor. Styrkeförhållandet mellan LO och SAF avgör naturligtvis inte riksdagen — det är vi helt överens om. Men, Sten Östlund, när vi fattar beslut kanske vi väger in vilka som har orättmätig trumf på hand. I analysen kan man ändå konstatera att LO dels genom egna brister, dels genom SAF:s orättmätiga styrka till följd av sitt ägande har flyttat fram positionerna för kapitalet under den här tiden. I det läget måste man genom lagstiftning skydda de arbetandes intressen, tycker jag, samtidigt som jag naturligtvis anser att LO borde föra en helt annan, offensiv politik. När jag tog upp det koncernfackliga arbetet gällde det principen. Ett avtal är bra, men vi får ju inget avtal! I våras låg en proposition praktiskt taget klar som gällde byggarbetarnas anställningsförhållanden. Det blev ingen proposition, för när propositionen kom fram blev det ett avtal. Jag undrar om inte regeringen i sin principiella hållning till detta måste ha en mycket tuffare attityd till Svenska arbetsgivareföreningens fräcka propåer. Då kanske det blir avtal av någon gång framöver. Sonja Rembo, moderaterna och borgerligheten i övrigt försöker från ett annat håll säga att det är bekymmer med denna lagstiftning. Jag ville bara påpeka att vi lever inom det västerländska systemet, och om vi skall hävda de arbetandes mest grundläggande intressen krävs faktiskt en lagstiftning mot detta system, som skapar problem. Det bästa vore naturligtvis ett system där rätten till ett meningsfullt arbete i mycket vidare mening ingick. Det var bara detta enkla faktum jag ville påpeka. Däremot tycker jag precis som Sten Östlund att den socialism som vi brukar prata om i andra fora borde ha en mycket mer demokratisk underton, mer folkligt intresse och mer folkligt inflytande och se till människornas egentliga behov. I den delen tror jag vi kan vara ganska överens. Skulle vi dra åt det hållet, Sten Östlund, kanske vi skulle föra den svenska arbetarrörelsens utveckling framåt på ett helt annat sätt, om vi tog litet av sådana erfarenheter, både historiska och dem från Sverige. Just nu går vi i Sverige ju inte mot något ökat arbetarnas inflytande, utan i rakt motsatt riktning. Det var det vi ville ha påpekat i frågan om lagen om anställningsskydd, men även i den andra delen, om medbestämmandelagens effekter, vilka regeringen naturligtvis inte heller vill utvärdera för att stärka de arbetandes intressen. Det är det som oroar oss i vpk, Sten Östlund.

Herr talman! Allra sist vill jag säga om det koncernfackliga samarbetet att 16 november 1988 den lagstiftning som som vi eftersträvar innebär att företag som har Sa oo verksamhet i Sverige skall åläggas att bekosta i första hand de fackliga organisationernas i Sverige kontakter med andra fackföreningar och företag som finns utomlands. Exempelvis skulle verksamheten vid Asea Brown Bovery kunna ske över gränserna med lagligt stöd, och likaså till Finland, Norge och Danmark. Det går alltså att få ett stöd i lagstiftningen för den verksamheten. Sedan kanske det växer fram något liknande också i de andra länderna. Det var bara ett klargörande om vpk:s ståndpunkt.

Herr talman! Frågorna om arbetstid och semester tas upp i arbetsmarknadsutskottets betänkanden 2 och 3. Eftersom dessa frågor hänger intimt samman, kommer jag att beröra dem båda i detta inlägg. Frågorna behandlas i två separata utredningar — egentligen tre: semesterkommittén och arbetstidskommittén, och i någon mån pensionsberedningen. Arbetstidskommittén har fått i uppdrag att i sitt arbete beakta vad de båda andra kommittéerna kommer fram till. Arbetstidskommittén, som efter många påtryckningar från riksdagens sida ersatte den tidigare delegationen för arbetstidsfrågor, Delfa, har i sin tur till uppgift att kartlägga och analysera konsekvenserna av olika former av arbetstidsförkortningar och andra förändringar av arbetstiderna. Arbetstidskommittén har haft mindre än ett år på sig och skall vara klar med ett betänkande till sommaren. Kommittén har satt i gång ett mycket ambitiöst arbete. En stor mängd människor är engagerad. Bl.a. skall studier utföras om konsekvenserna av olika arbetstidsförkortningar på tre orter. Inom kommittén finns en mycket bred insikt om möjligheterna att genom olika förändringar av arbetstider skapa bättre möjligheter än i dag att förena arbete med familjeliv och andra önskemål som vi kan ha i olika skeden av livet och ändå tillgodose produktionens behov av arbetsinsatser vare sig det gäller varor eller tjänster. De attitydundersökningar kommittén gjort visar att önskemålen om hur arbetstiden skall förläggas varierar högst avsevärt mellan olika arbetstagare beroende på deras individuella situation. Vi moderater har under flera år framhållit att generella arbetstidsförkortningar inte längre är någon bra lösning på arbetstidsproblemen. I stället bör utrymmet öka för individuella och lokala lösningar. Det är precis sådana 69 tankar som har vunnit en bred majoritet i arbetstidskommitténs attitydundersökning. Trots det mycket omfattande och ambitiösa arbete som således pågår till inte oväsentliga kostnader, har regeringen beslutat sig för en sjätte semestervecka och förlängd föräldraledighet. Regeringen har därmed visat att den är totalt ointresserad av arbetstidskommitténs arbete. När socialdemokraterna hade svårigheter att mobilisera de egna valarbetarna bland de viktiga LO-grupperna efter vårens och sommarens s.k. affärer, var det nödvändigt att finna en mobiliseringsfråga, och det blev den sjätte semesterveckan. Det förhållandet att regeringen ännu inte fått någon konsekvensanalys från arbetstidskommittén var i det läget ointressant. Vem bryr sig om långsiktiga konsekvenser av politiska beslut, när valutgången står på spel? Det är sådant, herr talman, som skapar politikerförakt. Detta är en rättvisefråga, säger socialdemokraterna. Är det? Vad är det för rättvisa i att grupper som tidigare själva i avtal fått längre semester genom att avstå från att ta ut löneutrymme i annan form nu ser andra dra fördel av denna prioritering utan motsvarande uppoffring? Givetvis har också protesterna och kompensationskraven kommit som ett brev på posten. Det är beklagligt, herr talman, att regeringen på det här sättet har intecknat det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortningar för mycket lång tid framåt. Vad säger alla de kvinnor som hoppats på sextimmarsdag? Vad säger alla de som hoppats på att kunna gå i pension tidigare? Vad säger alla de som hoppats på möjligheter att förkorta arbetstiden med hänsyn till andra prioriteringar? Anpassningar kan naturligtvis fortfarande ske, men förkortningar kommer inte att kunna inrymmas på många år, varken i den enskilda ekonomin eller i samhällsekonomin. Trots detta avser regeringen uppenbarligen inte att ta konsekvenserna av sitt beslut och antingen lägga ner arbetstidskommittén eller ändra dess direktiv, vilket vi kanske skall vara tacksamma för. Riksdagen har ju ännu inte fattat beslut i denna fråga, och med den nuvarande sammansättningen finns det vissa möjligheter att påverka utgången. Regeringens agerande i arbetstidsfrågan utgör ännu ett belägg för att socialdemokratin stelnat i formerna och inte förmår att anpassa sin politik till en ny tid med nya krav och nya önskemål från medborgarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den gemensamma borgerliga reservationen som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2 om arbetstid behandlas motioner från allmänna motionstiden. I centermotionen A265 om arbete år alla finns ett avsnitt om flexibel arbetstid. Vi inom centerpartiet har vid upprepade tillfällen understrukit att såväl en förkortad som flexibel arbetstid är angelägen för många människor. Vi har också hävdat att förändringar måste genomföras på ett sådant sätt att de faktiska skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetstid utjämnas. Vi ser det som mycket positivt att vi lyckades få igenom kravet på rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Som vi ser det i centerpartiet är personliga valmöjligheter för att kunna anpassa arbetstiderna till olika familjers och individers behov inte enbart en arbetstidsfråga utan också i hög grad en livskvalitetsfråga. Även arbetsgivarna har utifrån sina utgångspunkter ett intresse av flexibla och individuella lösningar när det gäller arbetstidsfrågor, inte minst med tanke på bristen på arbetskraft och den ökade frånvaron. Det sistnämnda är ju ett tecken eller bevis på att alltför många människor av olika orsaker inte mår bra i dag. Det är viktigt att arbetstiden blir föremål för lokala och individuella överväganden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är också viktigt att arbetstidskommittén får fortsätta enligt de direktiv den fått. 7n Jag behöver inte upprepa de synpunkter som Sonja Rembo och Charlotte 16 november 1988 Branting framförde när det gäller regeringens sätt att föregripa kommittéers arbete. Jag instämmer i det som sades i denna fråga. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1 som är gemensam för moderaterna, folkpartiet och centern. Herr talman! Centerpartiet har ytterligare en reservation fogad till betänkandet, där vi påpekar att såväl arbetstidsfrågor som arbetsmiljöfrågor måste uppmärksammas inom vårdyrkena. Om vi i framtiden skall kunna rekrytera och behålla kompetent personal — det gäller inte minst inom långvård och hemtjänst — är det absolut nödvändigt att finna vägar som gör sådana jobb mer attraktiva. Ett steg i den riktningen kan vara att förkorta arbetstiden. Det finns sex landsting som har anmält intresse eller gjort framställning om att få bedriva försöksverksamhet med förkortad arbetstid. Jag vill för min del beklaga att man inte fått genomföra försök för att på olika sätt få erfarenhet. Det hade varit värdefullt också för arbetstidskommittén att få ta del av konsekvenser och erfarenheter av olika arbetstidsförkortningar och andra förändringar av arbetstiden. Spri, sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, har arbetat en hel del med frågor om arbetstidsförkortning, och vi har kunnat ta del av olika rapporter. Spri har t.ex. under en period arbetat med och utvärderat ett försök med flextid. När det gäller vård rör det sig inte om vanlig flextid utan personalen har utifrån patienternas behov och önskemål sinsemellan gjort upp att tillräckligt många alltid skall vara på arbetsplatsen. Utvärderingen har visat att flextiden är bra både för personalen och för patienterna. Rytmen blir lugnare. Spris rapport om sjutimmarsdag är också intressant. När t.ex. sextimmarsdag enligt uppgift i princip skulle medföra en personalökning med drygt 30 960, stannar personalökningen vid 6 96 vid genomförande av sjutimmarsdag. Spri har i sin rapport redovisat olika schematekniska lösningar och skilda möjligheter att komma till rätta med överlappningsproblem. Jag menar inte att vi här kan gå in på detaljer i diskussionen, men jag vill ändå betona — precis som vi i centerpartiet gjort i vår motion och i reservationen — att det är nödvändigt att se över personalens situation och få till stånd sådana förändringar att det sker en uppvärdering av de människovårdande yrkena. Vi står inför ett kraftigt ökat antal äldre i vården. Därför är det viktigt att vård och omsorg blir framtidsyrken. Det är då kvaliteten kan utvecklas.

Herr talman! Kravet på sex timmars arbetsdag har framförts tidigare och har ständigt mött motstånd, framför allt från socialdemokraterna och regeringen. Ute på arbetsplatserna och i olika fackförbund har kravet på sex timmars arbetsdag rests, men förgäves — både LO och den socialdemokratiska regeringen har gått emot detta krav. Om vi ser tillbaka på de olika betänkanden där motioner från vpk har behandlats med krav på införande av sex timmars arbetsdag finner vi att motiveringarna för att avslå våra yrkanden har blivit sämre och sämre. Till slut har man gömt sig bakom en arbetstidskommitté, som skall studera olika — Prot. 1988/89:25 aspekter men inte komma med något förslag. Med den motiveringen behöver 16 november 1988 utskottsmajoriteten inte ta någon som helst ställning till sakfrågan. Jagser. My dag det som ett bekvämt sätt att komma undan en viktig fråga. Herr talman! Jag skall inte här och nu räkna upp alla fördelar som jag ser med ett genomförande av sex timmars arbetsdag, men det framgår av de vpk-motioner som behandlas i detta betänkande. Situationen är litet märklig, när de svenska storföretagen tjänar pengar som aldrig förr och det ändå är omöjligt att överföra pengarna till en arbetstidsreform, som skulle vara bra för alla löneanställda. I stället diskuteras flexibilitet, arbetstidsbank och konjunkturanpassad arbetstid — särlösningar, som på intet sätt passar in på den svenska arbetsmarknaden. Motiveringen i detta betänkande och det som har kommit fram i arbetstidskommitténs uttalande är att jämställdhetsaspekterna skall studeras av kommittén. Det är litet konstigt. Det är nämligen helt klart att jämställdheten mellan kvinnor och män skulle öka om sex timmars arbetsdag infördes. Den ekonomiska utvecklingen, som hela tiden har sagts icke skulle möjliggöra ett genomförande av sex timmars arbetsdag, ser helt annorlunda uti dagän tidigare. Därför är yrkandet om avslag i detta betänkande på en så viktig motion märkligt. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4 i detta betänkande.

Herr talman! Frågan om arbetstiderna har under de senare åren rönt ett allt större intresse. Det finns tankar och synpunkter hos alla parter och alla partier. Däremot är åsikterna om vad arbetstidsförkortningar skulle innebära för den enskilde eller för samhällsekonomin mycket delade. Olika förslag förs fram, med olika mål. Ibland är arbetstidsförkortningar litet av ett Columbi ägg, som skall lösa i stort sett alla problem på arbetsmarknaden. Den senaste tiden har också frågan om bristen på arbetskraft tillförts debatten, så nu skall även en ökning av arbetstiden vara någonting som arbetstidskommittén skall diskutera, tycker många. Det är också fråga om befolkningsförändringarna och vad de kommer att betyda när alla 40-talister skall gå i pension efter sekelskiftet — någonting som inte minst vi 50-talister oroar oss för. Det är vidare fråga om arbetsskador och arbetstid; vad finns det för samband mellan dem? Vi vet också att hälften av LO:s medlemmar i dag inte jobbar till pensionsåldern. Det vore kanske intressantare att diskutera hur det problemet kan lösas i stället för att höja pensionsåldern något år. Det gäller barnfamiljernas pressade tidssituation, effekterna på ekonomin och frågan om den tudelade arbetsmarknaden, med de stora skillnader som i dag finns mellan kvinnors och mäns arbetstid. För drygt ett år sedan tillsattes den statliga arbetstidskommittén, och den skall, som nämnts, till halvårsskiftet 1989 försöka redovisa ett samlat underlag i fråga om vad de olika arbetstidsförkortningarna har för effekter på en rad olika områden. En viktig uppgift är att försöka skapa ett gemensamt 73 kunskapsunderlag, så att det fortsatta beslutsfattandet på detta område skall 16 november 1988 kunna ha en gemensam bas. Som ordförande i kommittén som följer arbetet noga tror jag mig redan i dag kunna säga att vi kommer att bidra med en mängd olika förslag, som kommer att föra debatten framåt. Jag tror att även vpk kan ha nytta av det arbetet. Två undersökningar i dessa frågor har redan offentliggjorts, en om hushållens arbetstider och en om attityder till arbetstider. Jag rekommenderar varmt läsning av båda för kammarens alla ledamöter. Här framgår bl.a., som Sonja Rembo också var inne på, vidden av åsikter vad gäller olika arbetstidsförkortningar. Det pågår också en ganska oroande utveckling mot alltmer obekvämt arbete, trots önskemålen om motsatsen från arbetstagarna. Det är framför allt de lågavlönade kvinnorna som får allt sämre arbetstider i förhållande till hur de själva skulle vilja jobba. De studier och projekt som kommittén i övrigt jobbar med kommer på många punkter att ge åtminstone bitar av svar på många av de frågor som tas upp i motionerna. Det kan handla om möjligheten att finna just lokala lösningar på förläggningsfrågor, och det kan handla om de deltidsarbetandes problem, som det också finns motioner om. Med anledning av kommitténs arbete och att vi har kort tid kvar att arbeta finns det inte i dag någon anledning att göra annat än avslå motionerna. Sonja Rembo gav en bra och positiv beskrivning av arbetstidskommitténs arbete, men hon bör kanske vänta med sin ilska över semesterfrågans hantering tills vi har sett hur den skall hanteras. Jag tror ändå att det finns goda möjligheter för oss i arbetstidskommittén att kunna påverka med vår konsekvensanalys. Detta är också ett svar till Charlotte Branting. Semesterkommittén har, som hon sade, jobbat färdigt och lämnar sitt betänkande i början av december. Jag hoppas att vi mycket snart kan få besked om hur semesterfrågan skall behandlas. När det gäller de motioner där arbetstiden för personal inom vårdsektorn behandlas, vill jag hålla med om att arbetstiderna är oerhört centrala för dessa personalgrupper. Men bilden är inte riktigt så entydig att det bara är arbetstidsförkortningar som diskuteras. Det finns också, som alla vet, stora grupper kvinnor som vill öka sin arbetstid men inte får det och de som vill gå över till dagtid men inte får det. Därmed är också arbetstagarens inflytande över förläggningen av den egna arbetstiden oerhört viktigt, och över det är något som arbetstidskommittén ser över. Det är dessutom viktigt att säga att arbetet med att göra vårdyrket mer attraktivt och drägligt är en personalfråga, och arbetet med den måste fortsätta, oavsett om en statlig kommitté jobbar med arbetstidsfrågan eller inte. Frågan om försöksverksamhet får inte bli ett sätt att förhala nödvändiga förändringar inom vårdyrket som kan ske redan i dag. Det pågår, som Kersti Johansson sade, redan nu ett brett arbete med att förändra statusen inom vårdyrket, och det är ett arbetsgivaransvar, oavsett om det finns försöksmedel hos staten eller inte. Det är trots allt parterna som är de avtalsslutande när det gäller arbetstider. Avslutningsvis, herr talman, hoppas jag att vi, nästa gång vi diskuterar arbetstidsfrågor i kammaren, kan ha en mycket mer Prot. 1988/89:25 ingående debatt, med arbetstidskommitténs betänkande som underlag. 16 november 1988 Arbetstiderna hör väl i dag till de viktigaste frågorna för människor. Fritiden 6 VGA värderas allt högre, behovet av lokala lösningar blir allt större och därmed också individens behov av inflytande på sin egen arbetstid. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Nej, Mona Sahlin, jag är inte ilsken, men jag är mycket besviken. Det är det jag ger uttryck för. Jag har tagit arbetstidskommitténs arbete mycket allvarligt. Jag har sett möjligheterna för det arbetet att bli banbrytande för arbetstidsutvecklingen, kanske inte bara i Sverige, utan det kunde få betydelse för hur man ser på arbetstiden även på andra håll i världen. Förhållanderna har förändrats mycket radikalt under senare år, och de kommer att förändras än mer i framtiden. Inte minst människors attityder har förändrats mycket kraftigt. Då känns det mycket hårt att regeringen på detta sätt föregriper kommitténs arbete och delvis slår undan möjligheterna för en helt förutsättningslös utredning och framför allt för ett förutsättningslöst beslut i framtiden. Det är det jag uttrycker min stora besvikelse över. Det var en mycket bra bakgrundsbeskrivning Mona Sahlin gav. Hon visade hur komplicerad hela denna fråga är. Det belyser ytterligare hur förhastat regeringens ställningstagande till den sjätte semesterveckan är. Det är helt klart att kvinnorna, som otvivelaktigt har de största problemen på arbetsmarknaden i dag och, som är värst utsatta för centralstyrning m.m., befinner sig i en situation där de inte kan påverka sitt arbetstidsuttag. Det är där behovet av förändringar är starkast. Det är de som har absolut minst glädje av en sjätte semestervecka. Det är männen inom de tunga LO-förbunden som har glädje av en sjätte semestervecka, inte kvinnorna inom vården. Vi måste ändå tänka något på vad detta kommer att kosta. Det kommer att kosta pengar. Ekonomin kommer att försämras, så att möjligheterna för andra arbetstidsförkortningar blir mindre, det är helt klart. Det kommer kompensationskrav från dem som redan har förhandlat sig till en längre semester mot att de avstått löneutrymme. Det gör att kommittén blir bakbunden. Det ekonomiska utrymmet för att komma med några andra förslag finns inte.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Mona Sahlin. I dag är ca 4 Jo av arbetarna borta på grund av sjukdom. Tror inte Mona Sahlin att en arbetstidsförkortning skulle minska sjukfrånvaron? Cirka hälften av LO:s medlemmar orkar inte arbeta fram till pensionsåldern, Tror inte Mona Sahlin att de här människorna också skulle kunna arbeta fram till pensionsåldern om de hade en kortare arbetsdag? Om Mona Sahlin delar denna uppfattning, är det då inte litet konstigt att inte någonting av dessa frågor fått komma med i betänkandet? Det finns alltså ingenting med av detta. Jag håller med om att det är avtalsparterna som sluter avtal på arbetsmarknaden. Det är riktigt. Men når man inte fram till ett avtal, finns ju 75 möjligheten att här i parlamentet lagstifta för lönearbetarnas bästa. Det är på det sättet vi har fått fram dagens arbetstidsförkortning. Vi har lagstiftat om den. Det är få som har sänkt sin arbetstid avtalsvägen. Gruvindustriarbetareförbundet är egentligen det enda förbund som har klarat den frågan. Annars har man fått gå lagstiftningsvägen, därför att man inte har kommit överens på annat sätt om bestämmelser som har varit gynnsamma för lönearbetarna.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

Herr talman! Jag vet också att det är många som vill utöka sin arbetstid. Men när det gäller vårdyrkena handlar det i många fall om mycket tungt arbete, främst inom långvård och hemtjänst. Man orkar inte alltid med fler timmar, även om man skulle vilja ha det. Situationen är sådan i dag, att samhället behöver en kraftigt utökad insats för att klara vårdarbetet. Vi har brist på vårdpersonal, och det har samband med vårdarbetets tyngd och samhällets låga uppskattning uttryckt i ekonomiska termer. Vi menar att den åtgärd som skulle minska belastningen, och även öka det ekonomiska erkännandet, vore att förkorta arbetstiden utan att sänka lönen. Det skulle innebära ett erkännande av att vårdbehovet prioriteras och att vården, inte minst av de äldre, är så angelägen att en kris på detta område till varje pris måste undvikas. Vi menar att det är oerhört viktigt att se till vårdpersonalen, inte minst inom de tunga jobben. Det är här kvinnorna dominerar. Det är också viktigt att vi får utvidga försöksverksamheten med olika projekt. Det är angeläget att genom försök skaffa erfarenhet på olika områden.
Herr talman! Jag vill bara säga till Sonja Rembo att jag blev glad när hon 16 november 1988 sade att hon sett arbetstidskommitténs arbete som mycket viktigt och att det kanske kunde vara banbrytande. Jag vill bara uttrycka förhoppningen, men också den fasta förvissningen, att vi fortfarande kan utföra ett mycket viktigt arbete på en mängd områden. Inte minst gäller detta beskrivningen över vad som faktiskt har hänt på arbetstidsområdet i vårt land, liksom beskrivningen av vilken betydelse arbetstiden och dess förläggning har för människor, företag, ekonomin och för arbetsmiljön, som Karl-Erik Persson var inne på. Inga ben är undanslagna. Vi skall fortfarande visa på de ekonomiska konsekvenserna av en sjätte semestervecka. Vi skall ta del av hela semesterkommitténs arbete. Men jag vill gärna vänta med ytterligare synpunkter på hanteringen tills vi vet hur frågan om den sjätte semesterveckan skall hanteras. Till Karl-Erik Persson vill jag säga att jag är mycket medveten om vilken betydelse arbetstidens förläggning har för arbetsmiljön. I många yrken har arbetstidens längd en oerhörd betydelse, men avgörande för hur slitna människor blir och hur mycket skador de får är också om de arbetar dag eller natt. Vi har i dag dålig kunskap om sambandet mellan t.ex. långtidssjukskrivning eller sjukpensionering och de arbetsformer dessa människor har haft. En del av dessa frågor kommer att tas upp i arbetstidskommittén och förhoppningsvis också i den utredning om arbetsmiljön som regeringen har aviserat — vilka former den nu kommer att få. Vi behöver mycket mer kunskap i dessa frågor. Det gäller också som svar till Kersti Johansson. Jag är mycket medveten om de problem som kvinnorna på vårdområdet har och som Kersti Johansson tog upp. Arbetstiden är kanske det mest centrala problemet om förslitningsskador vi har att lösa, men även frågor som dålig rekrytering och dålig status måste tas med i bilden. Det är därför det är så viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns att låta individen få ett större inflytande, inte minst över förläggningen av sina arbetstider. Arbetstidskommittén måste också studera förutsättningarna för en allmän förkortning av arbetstiden och visa på vilka konsekvenser en sådan arbetstidsförkortning skulle få för bl.a. kvinnor inom vårdområdet. Avslutningsvis hoppas jag att arbetstidskommittén skall kunna uppfylla en del av de önskemål som framställts i ftråga om kunskaper och analyser och ett breddat underlag. Jag hoppas också att Sonja Rembo kommer att fortsätta att arbeta med samma lust och energi som tidigare, trots semesterfrågan.
Herr talman! Jo då, Mona Sahlin, jag kommer att fortsätta att arbeta i arbetstidskommittén, det är faktiskt en ovanligt rolig kommitté. Den utför ett viktigt arbete som jag ser det. Det är helt klart att vi behöver mera kunskap. Varje gång vi får nya underlag från sekretariatet och från alla de utredare som arbetar med dessa frågor noterar jag hur mycket jag lär mig och hur mycket nytt material som kommer fram, material som kanske i och för sig har funnits men inte har varit sammanställt på detta sätt tidigare. dt Det är bara att konstatera hur trist det är att regeringen inte insåg behovet 16 november 1988 av ytterligare kunskaper innan den bestämde sig för den sjätte semesterveck an. Det är helt klart att detta beslut slår undan benen för arbetstidskommitténs arbete och framför allt för de slutsatser som så småningom skall dras av det arbetet. Men ändå tolkar jag Mona Sahlins uttalande så att det kanske trots allt finns möjligheter att föra en diskussion framöver, trots det olyckliga beslutet om den sjätte semesterveckan. Det sägs ofta i debatten att den sjätte semesterveckan kostar så litet. Först och främst är det fel, eftersom dessa kostnader skall tas direkt ur produktionen, och det kommer att kosta avsevärt. Dessutom kommer det att ställas kompensationskrav. Dessa formuleras på följande sätt av Rune Larson på TCO-S. Han hänvisar till att man för varje förlängning av semestern fått ta av det befintliga löneutrymmet. Och han säger att ”om sexveckorssemestern införs begär vi inte kompensation. Däremot anser vi att motsvarande löneutrymme skall falla ut på statens område.” TCO-S menar att vi skall få igen vad vi redan betalt om andra får samma sak gratis. Kalla det för kompensation eller inte, men en sak är säker: Detta kommer att kosta pengar. Vi kan inte komma ifrån att det ekonomiska utrymmet för andra typer av arbetstidsförkortningar begränsas, och det gäller inte minst de stora grupper kvinnor som arbetar inom de offentliga vårdområdena, som är helt beroende av de offentliga finanserna. Det är dessa grupper som i slutänden kommer att drabbas av konsekvenserna av att man inför den sjätte semesterveckan utan att få den glädje av den som de kunde ha fått av andra typer av arbetstidsförkortning.

Herr talman! Arbetstidsvariationerna och möjligheterna att få valfri arbetstid inom vissa gränser hör till miljöpartiet de grönas hjärtefrågor. Arbetstiden påverkar relationerna människorna emellan och möjligheterna att vårda och förbättra vår miljö. För olika yrkesgrupper är en valfri varierad arbetstid nödvändig. Tänk bara på de fria yrkesutövarna, på ungdomar som kan minska på sina studieskulder eller varva studier med arbete, på föräldrar som kan få den stora glädjen att bättre ta hand om sina barn, och tänk kanske framför allt på vårdpersonalen. Alla dessa grupper och naturligtvis även övriga bör ha rätt till 30 timmars arbetstid i veckan. Vårdpersonalen kan dessutom få en bättre situation genom att en anpassad arbetstid minskar behovet av vård. En översyn av dessa frågor behövs naturligtvis och som gröna noviser tycker vi det är märkligt att man inte har kommit längre med denna översyn. Vi har inte varit med om förarbetet till detta betänkande, och vi kan inte heller helhjärtat stödja någon av reservationerna. Vi kommer därför att avstå från att stödja någondera parten. Vi avser att till våren lägga fram en egen motion i detta ärende.
Fru talman!

Ingen av dem har emellertid fått i uppdrag att se över regelsystemet i semesterlagen. Det är ett regelsystem som är erkänt komplicerat och svårhanterligt, och det är därför som vi moderater vidhåller vårt gamla krav på att en sådan översyn skall ske. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 3.
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till de två vpk-reservationerna i detta betänkande. Det är en gammal fråga hur man skall säkerställa de lågavlönades möjligheter till en rimlig semester. En semesterlönefond har diskuterats i utredningar under 70-talet och 80-talet. Frågan om införandet om en semesterlönefond har vandrat fram och tillbaka i regeringens handläggning. Den ena stunden har frågan fallit bort och nästa stund har den kommit tillbaka igen. Just nu är frågan om en semesterlönefond inte aktuell alls. Enligt vårt sätt att se skulle en semesterlönefond bidra till att ge de sämst ställda i vårt samhälle en bra semester. Det skulle ge höjda semesterersättningar men även rekreationspolitiskt sett i förlängningen och i en utvidgad form medverka till billiga rekreationsalternativ. Vi kan konstatera att utskottet vill avvakta semesterkommitténs förslag, och vi kan också redan nu konstatera att denna fråga inte är högt prioriterad, utan utskottets skrivning är detsamma som ett blankt avslag. Att de lågavlönade hela tiden kommer i kläm är helt klart. Löneklyftorna ökar, och de lågavlönades möjligheter att få den vila och rekreation som är meningen med semestern blir allt sämre. Kostnaderna för att få vila och rekreation på annat håll än hemorten är i dag mycket höga. Dessutom stiftar vi här i riksdagen lagar som gör situationen än värre för de lågavlönade. Jag fick helt nyligen ett exempel på det på min egen arbetsplats. Det gäller den subventionerade vistelsen t.ex i en semesterby på Öland eller i närheten av min hemort i Dalarna. De som utnyttjat möjligheten till en sådan subventionerad semestervistelse kommer nu att få en eftertaxering enligt den förmånsbeskattning som finansminister Feldt har föreslagit. Detta gör inte så mycket för de högavlönade. Men för en lågavlönad järnbruksarbetare, som det gäller i detta fall, som 1988 vistats i en semesterby på Öland och där fått en semester till ett förmånligt pris får nu ta upp denna förmån som inkomst. Att lösa denna fråga för de lågavlönade borde ha högsta prioritet. Detta var en liten utvikning i fråga om de lågavlönades situation på ett annat område än det vi nu diskuterar. När det gäller semestervillkoren har vi och många andra inom arbetarrörelsen ansett att den semestergrundande delen av lönen bör utvidgas. I en socialdemokratisk motion har föreslagits att de ofrivilligt arbetslösa bör få behålla den semesterlönegrundande delen. Jag tycker att det vore helt riktigt att bifalla det kravet, men även i det fallet hänvisas till semesterkommittén. Efter vad vi under hand fått veta kommer den frågan inte att tas upp av kommittén, varför utskottets hemställan innebär ett blankt avslag på motionen. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer.

Fru talman! Med hänvisning till att vi diskuterade mycket av semesterfrågorna i debatten om det förra betänkandet inskränker jag mig nu till att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag vill därutöver bara till Lars-Ove Hagberg säga att jag hyser stor sympati för många av de synpunkter han framförde. Sedan semesterkommittén avlämnat sitt betänkande den 6 december får vi förutsättningar att ta upp många av de frågor som Lars-Ove Hagberg berörde.

Fru talman! Jag tar detta som ett löfte och skall inte vara alltför påstridig. Mona Sahlin erkände att den problematik jag berörde existerar, och det tycker jag att även regeringen borde göra. Jag deltog inte i arbetstidsdebatten. I den debatten framförs synpunkten att om nu regeringen har tagit ställning för en sjätte semestervecka, så är arbetstidsfrågan i övrigt körd. Att man ställer frågan om en sjätte semestervecka mot frågan om en arbetstidsförkortning anser jag vara ganska märkligt. Den sjätte semesterveckan, som nu kanske blir verklighet, är till förmån för dem som har det sämst ställt beträffande semestervillkoren i övrigt. Den sjätte semesterveckan borde ställas i relation till semestervillkoren i övrigt. Problemet är att man från alla håll hela tiden talar om det begränsade utrymmet. Från vpk avvisar vi bestämt varje sådan form av diskussion. Det finns utrymme för att för de sämst ställda införa både den sjätte semesterveckan och att sänka arbetstiden till sex timmar.

Fru talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3, som tar upp olika semesterfrågor, har centerpartiet fogat ett särskilt yttrande om en semesterreform för animalieproducenter. Vi hade velat ha ett tilläggsdirektiv till semesterkommittén, men eftersom semesterkommittén befann sig i slutskedet av sitt arbete då motionen behandlades fullföljde vi inte detta krav. I utskottsbetänkandet kan vi läsa att frågan om semestervillkoren för jordbrukare har behandlats vid ett flertal tillfällen av såväl arbetsmarknadsutskottet som jordbruksutskottet och att arbetsmarknadsutskottet hösten 1984 framhöll vikten av att jordbrukarna får samma möjligheter till semester som andra företagare. Därför var det, framhöll utskottet, väsentligt att avbytarsystemet byggdes ut. ter för jordbrukare, och hittills har verksamheten utvecklats på ett mycket Prot. 1988/89:25 positivt sätt. Reglerna är sådana att animalieproducenterna skall kunna ta ut 16 november 1988 14 dagars semester per år till semestertaxa, vilket innebär 10 96 rabatt i gor förhållande till ordinarie avbytartaxa. fr.o.m. den 1 juli i år skall den här semesterverksamheten vara permanent och gälla över hela landet. Men trots att antalet dagar satts så lågt som till högst 14 dagar per år, kommer det att bli svårt — för att inte säga omöjligt — att få reformen att fungera, eftersom bristen på avbytare är enormt stor. Trots att Lantbrukets Avbytartjänst expanderat kraftigt under senare år omfattas endast ca 30 70 av landets mjölkproducenter av det ordinarie abonnemangssystemet. Många kretsar saknar ordinarie avbytare, och ett stort antal lantbrukare står i kö för att komma med i en krets. Finns det inga avbytare, är det inte heller lätt att komma med i något semestersystem. Det är därför angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att få fram utbildade avbytare. Det långsiktiga personalbehovet måste täckas av ett ökat antal elever i jordbruksutbildningen. Men avbytarkurser måste också kunna anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. Det föreslog vi från centerpartiet under förra riksmötet, men tyvärr vann förslaget inte gehör då. Vi återkommer emellertid till riksdagen i de här frågorna. Att få fram fler avbytare är absolut nödvändigt om jordbrukarna skall få möjlighet till ledighet, och att det ges möjlighet till ledighet är nödvändigt om vi skall få morgondagens generation att gå in i jordbruksnäringen.

Fru talman! Ja, så skall vi åter diskutera vad jag vill kalla socialförsäkringssystemets ”gökunge”, nämligen arbetsskadeförsäkringen.

Vi kan åtminstone glädjas åt att vi börjar få visst gehör för vår uppfattning utanför riksdagen. Flera debattartiklar i pressen vittnar om detta, och jag skall återkomma därtill. Tyvärr vill inte regeringen och utskottsmajoriteten ”ta” i frågan, troligen på grund av att fackorganisationerna tycks ha arbetsskadeförsäkringen som sin speciella tummelplats. I betänkandet behandlas dock en socialdemokratisk motion av Ing-Marie Hansson m.fl. Den vittnar om oro för kostnadsutvecklingen och de långa väntetiderna och man önskar en översyn av hela arbetsskadeförsäkringen. Jag vill, fru talman, se detta som ett gott tecken och jag uttalar en förhoppning om att de ekonomiskt ansvarsfulla krafterna i finansdepartementet får ett slutligt ord med i frågan. Så här kan det ju inte få fortsätta! Dagens utskottsbetänkande behandlar ett antal motioner från allmänna motionstiden, som alla andas viss oro inför de långa väntetiderna och kostnadsutvecklingen. Det finns också alla skäl till oro men framför allt skäl till att göra något åt situationen, och där är utskottsmajoriteten synnerligen tomhänt. Jag skall här endast ta upp några fakta som talar för sig själva. Riksdagen har under flera års tid beviljat ökade anslag till arbetsskadehandläggningen. Det rör sig om över 90 milj.kr. sedan budgetåret 1986 89 har riksförsäkringsverket begärt medel för ytterligare 500 årsarbetare. Tro inte att detta görs för att ”beta av” ärendebalanserna! Nej, det gäller bara möjligheten att inte öka antalet oavgjorda ärenden, som var 76 700 efter första halvåret 1988. Jag vill i detta sammanhang betona att ingen skugga skall falla på arbetsskadehandläggarna vid försäkringskassan, för antalet avgjorda ärenden per person, produktiviteten om vi så vill, har hela tiden ökat. Kostnaden för försäkringen har naturligtvis också ökat på grund av det Prot. 1988/89:25 stora antalet ärenden och på grund av att uppemot 90 26 av alla ärenden 16 november 1988 godkänns som arbetsskada. Trots att riksdagen höjde arbetsskadeavgiften. = Sod reg från 0,6 9 till 0,9 96 fr.o.m. 1988 har arbetsskadefonden nu ett underskott på ca 2 miljarder kronor, och riksförsäkringsverket förordar en ökning av arbetsskadeavgiften till 2,35 96 för år 1989. Detta, fru talman, var några av de trista fakta, som är skälet till att allt fler insett att något måste göras åt arbetsskadeförsäkringen. Jag övergår nu till att redogöra för våra reservationer. I reservation nr 1 upprepar vi vårt krav på utredning om ändrade former för ersättning vid arbetsskada. Vi anser i likhet med riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket att något radikalt måste göras åt försäkringen och anser att möjligheten till en kombination av sjukförsäkringen och någon form av obligatorisk ansvarighetsförsäkring för arbetsgivare bör utredas. I detta utredningsarbete bör även ingå möjligheten till ersättning för de grupper som i dag står utanför försäkringen, t.ex. studerande under rehabilitering. Stora grupper löntagare har i dag, vilket bl.a. påtalas i den socialdemokratiska motionen, redan tillförsäkrats full ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom, och inte minst detta påkallar en utredning om arbetsskadeförsäkringen. Vårt förslag om att olika försäkringsbolag kunde konkurrera med varandra, t.ex. AMF och privata försäkringsbolag, liksom riksförsäkringsverket, ligger för övrigt helt i linje med de förslag som framfördes i en artikel av sektionschefen vid försäkringskassan i Stockholm, Hans Lenkert, i en artikel i Svenska Dagbladet den 31 oktober. En försäkring enligt denna modell kunde friställa kassapersonal till långt viktigare uppgifter än att administrera en försäkring som ger 10 96 ersättning utöver sjukpenningen, märk väl före skatt, — nämligen för att arbeta med den rehabiliteringsverksamhet, som i dag ligger mer eller mindre nere vid kassorna. Kostnaderna för den allmänna försäkringen skulle då kunna hållas nere genom att sjukskrivningstiderna kunde förkortas och antalet förtidspensioneringar minskas. Vi vet ju att en enda dags ökning av det s.k. sjuktalet ökar samhällets kostnader med 1 miljard kronor! Jag yrkar således, fru talman, bifall till den moderata reservationen nr 1. I reservation nr 4 anser ledamöterna från moderata samlingspartiet, folkpartiet och miljöpartiet att regeringen bör förordna att AMF skall betala den verkliga kostnaden för de utredningar, som initieras hos kassorna. Det är ett stort administrativt arbete som kassorna lägger ned på detta utredningsarbete, där självkostnaden enbart för kassornas service uppgår till 3 milj.kr. Eftersom kassornas utredning i regel är själva nyckeln till ersättning från AMF anser vi att AMF också skall betala fulla kostnaden för de ärenden som initieras. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 4. Reservation nr 5 slutligen, som upptar förslag från centerpartiet om en rättvis behandling av egenföretagare inom arbetsskadeförsäkringen, trycker på en öm punkt, nämligen att man helst skall vara löntagare för att få en rättvis bedömning i nuvarande arbetsskadelag. Egenföretagare, bl.a. skogsägare och jordbrukare, får kanske ingen minskning av den taxerade 85 nettointäkten t.ex. genom att man gör uttag av medel från skogskonto, men den egentliga inkomsten av eget arbete kan ju vara mycket nedsatt. Vi anser därför att en översyn bör göras av reglerna, så att en rättvis bedömning sker. Jag yrkar slutligen bifall till reservation nr 5 och i övrigt bifall till de delar av hemställan där vi är ense med majoriteten.

Fru talman! Under en följd av år har det blivit alltmer uppenbart att arbetsskadeförsäkringen har stora brister. Det handlar bl.a. om långa handläggningstider och om svårigheter när det gäller att avgöra vad som skall räknas som arbetsskada. Ett stort underskott i arbetsskadefonden bekräftar också detta. Vi från folkpartiets sida anser att de stora problem som arbetsskadeförsäkringen är behäftad med måste lösas. Socialförsäkringsutskottet var ju också enigt i fjol om att en analys var nödvändig både för att kartlägga orsakerna till det ökade antalet anmälningar om arbetsskada och för att kartlägga vilka åtgärder som måste vidtas för att förkorta de orimligt långa handläggningstiderna. Vi i folkpartiet anser dock inte att det är tillräckligt med den insatsen. Trots att antalet handläggare på försäkringskassorna ökar med 220 plus 100 årsarbetare, kräver nu riksförsäkringsverket ytterligare 500 årsarbetare. Jag kan instämma i vad Gullan Lindblad sade — dvs. att den här ökningen behövs, men inte därför att handläggarna gör ett dåligt jobb, utan därför att ärendemängden är så betungande. Samtidigt säger man från riksförsäkringsverket att om ärendena ökar i samma takt som hittills, räcker dessa handläggare enbart till att förhindra ännu längre väntetider. Bl.a. har riksrevisionsverket hävdat att det inte går att göra ytterligare förenklingar och rationaliseringar med nuvarande regler. Trots att expertisen säger att systemet inte tillåter ytterligare rationaliseringar, säger utskottsmajoriteten att man måste avvakta resultatet av de åtgärder som har vidtagits. Min fråga blir därför: Är det försvarbart i det här läget att bara sitta med armarna i kors och vänta? Fru talman! Trots att åtgärder vidtagits för att rationalisera handläggningen, trots att försäkringskassorna har fått kraftiga personalförstärkningar under flera år, trots att antalet arbetsskadeärenden ökar kraftigt och trots att riksdagen har höjt arbetsskadeavgiften från 0,6 till 0,9 90 av avgiftsunderlaget, kommer utgifterna att överstiga inkomsterna. Därmed medverkar inte utskottsmajoriteten till en förutsättningslös översyn av arbetsskadeförsäkringen. : Därtill kommer allt det lidande som de långa handläggningstiderna förorsakar. De långa väntetiderna och den oro som följer av dessa gör ju att människor snarare blir sjukare. Detta anser vi i folkpartiet är helt oacceptabelt. Jag vill fråga Nils-Olof Gustafsson, som har mycket lång erfarenhet dels från fackföreningsarbete, dels från arbetslivet: Är det acceptabelt att inte göra någonting åt de långa handläggningstiderna? Borde vi ändå inte tillsammans kunna finna former för detta och borde vi inte kunna se över — Prot. 1988/89:25 verksamheten och vidta erforderliga åtgärder, så att människor åtminstone 16 november 1988 slipper lida? RE Er Vi i folkpartiet kräver i reservation 3 i detta betånkande att, med hänsyn till det utomordentligt allvarliga läget, en förutsättningslös översyn görs. Utredningen bör få i uppdrag att behandla dels samordningstidens längd till den frågan vill jag återkomma —, dels arbetsskadeförsäkringens effekter på arbetsmiljölagen. Arbetsskadeförsäkringen utgör inte i dag ett incitament för att förbättra arbetsmiljön, vilket den dock borde göra. Vidare anser vi i folkpartiet att frågan om försäkringskassornas möjligheter att göra reella rehabiliteringsinsatser bör utredas. Vi anser också att utredningen bör behandla frågan om huruvida personer som genomgår rehabilitering skall ha rätt till arbetsskadeersättning vid olycksfall under färd till eller från rehabiliteringsstället. Flera frågor är alltså akuta och olösta. Det finns därför starka skäl att se över hela arbetsskadeförsäkringen. Fru talman! Åter till detta med samordningstiden. Arbetsskadeutredningen har diskuterat en förlängd samordningstid, från 90 till 180 dagar. Man fann att en sådan åtgärd skulle vara effektiv för att begränsa ärendetillströmningen. Utredningen har också visat att med en samordningstid på 180 dagar kan ärendemängden sammantaget minskas med ca 35 96. Vidare visar utredningen att en sådan samordning inte leder till några nämnvärda försämringar för den enskilde. Vi i folkpartiet anser att ärendemängden vid försäkringskassorna är alarmerande. Situationen kommer att bli ohållbar, om inte ärendemängden begränsas. Vi föreslår därför att samordningstiden förlängs från 90 till 180 dagar. I reservation 4 konstaterar vi i folkpartiet samt moderaterna och miljöpartiet att AMF inte täcker administrationskostnaderna för de ärenden som försäkringskassan utreder åt AMF. Utskottet konstaterar att arbetsskadeärendena åsamkar försäkringskassorna stora administrativa kostnader. Många av dessa ärenden är AMF-ärenden och skall enligt kungörelsen betalas av AMF. Så sker inte i dag. Vi tycker därför att det är självklart att regeringen förordar att AMF skall betala den verkliga kostnaden för utredningarna. Min fråga till utskottets talesman blir: Varför tycker ni i majoriteten att detta inte är nödvändigt? Försäkringskassorna lider brist, som det har sagts här, på både pengar och handläggare. Det är därför viktigt att de får ersättning för de utredningar som de utför åt andra. Med detta, fru talman, yrkar jag som representant för folkpartiet bifall till reservationerna 3 och 4 i socialförsäkringsutskottets betänkande 2.

Fru talman! Trots ökade resurser för att komma till rätta med det ökande antalet arbetsskadeärenden har man misslyckats med att bryta den uppåtgående kurvan. Inte heller samarbetet mellan försäkringskassorna, företagshälsovården och företagens skyddsorganisationer har varit till hjälp. Detta kan man i fortsättningen inte acceptera. Enda möjligheten att komma till 87 rätta med det ökande antalet arbetsskador är att ge försäkringskassorna När arbetsskadeförsäkringen diskuteras bör man ha i åtanke att denna skall tillvarata de skadades intressen. Det handlar om deras behov av ersättning. Arbetsskadeförsäkringen skall också medverka till att skaderisker i arbetsmiljön upptäcks. Enligt arbetsskadeförsäkringen skall den som orsakar skador ta konsekvenserna i ekonomiskt hänseende. Därför kan man inte acceptera de långa väntetiderna. Det är inte ovanligt att en skadad arbetstagare får vänta i fyra år på att få ersättning. Hur många är det då som är borta från arbetet på grund av skada eller sjukdom? Jo, ca 4 70. Om det hade gällt arbetslöshetssiffrorna, skulle man ha tagit till alla till buds stående medel för att komma till rätta med dessa. Men så är det alltså inte när det gäller dem som skadats i arbetet. Den situationen tycker jag är något egendomlig. Därför skulle jag vilja ställa några frågor till Nils-Olof Gustafsson: Regeringen har ju fått i uppdrag att göra en analys av det stora antalet arbetsskadeanmälningar. Men vad har hänt med den analysen? Det är nu ett år sedan beslut härom fattades. Har man kommit i gång med detta arbete och vad skall det i så fall leda till? I betänkandet framhålls, och detta kom också fram i valrörelsen, att man skall kartlägga de 400 000 mest utsatta arbetena. Det talet har vi dock hört i andra sammanhang. Andra statsministrar har ju nämnt siffran 400 000 —- men då gällde det någonting annat. Siffran i sig är kanske bättre underbyggd nu än då. Hur skall alltså det här gå till? I betänkandet sägs det ingenting om tidsperioden eller om hur kartläggningen skall gå till. Är det fackförbunden som skall komma med uppgifter eller är det de lokala skyddskommittéerna som skall ta fram uppgifterna? Någonting borde man ha sagt om samordningen i det betänkande som nu behandlas. Räcker det med 400 000? Om man kommer fram till att man skulle behöva kartlägga många fler än dessa 400 000 arbeten, kommer man då att gå vidare? Det kanske finns 700 000 farliga arbeten. Gäller detta bara på LO-området eller skall man undersöka hela den fackliga sfären? Ingenting om detta nämns i betänkandet. Inte heller framgick det av regeringsförklaringen. Det tycker jag är synd. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 i detta betänkande.

Fru talman! Arbetsskadeförsäkringen är socialförsäkringsområdets administrativa sorgebarn. Vi kan när vi läser utskottsbetänkandet notera att den genomsnittliga handläggningstiden hos försäkringskassorna har ökat med en månad varje år och att vi för närvarande är uppe på elva månaders genomsnittlig handläggningstid. Det har spekulerats en hel del om orsakerna till att vi under de senaste åren fått en kraftig höjning av antalet anmälningar till arbetskadeförsäkringen. Det har formligen skett en explosion när det gäller anhopningen av ärenden. Vi har från centerns sida motionerat om att man skulle genomföra en analys. Det har också blivit riksdagens beslut att en sådan skall göras i departementet. Bland de orsaker som har nämnts återfinns förändringar i arbetsmiljön och Prot. 1988/89:25 hårdare arbetstempo. Men också det förhållandet att det i dag är fler som 16 november 1988 känner till arbetsskadeförsäkringens innehåll har nämnts bland orsakerna. Försäkringen har blivit mer omskriven. Fler har valt att utnyttja en möjlighet som funnits. Naturligtvis påverkas också situationen av att det kommit ett antal rättsfall där man godkänt arbetsskador inom områden som tidigare inte varit aktuella i detta sammanhang. I utskottsbetänkandet hänvisas på ett par punkter dels till den översyn som skall ske i departementet, dels till den kommission som skall arbeta med arbetsmiljön när det gäller de 400 000 farligaste jobben. Jag tycker att utskottets talesman Nils-Olof Gustafsson gott kunde redovisa inför kammaren hur långt man nu har kommit med det arbete som pågår i departementet. Sedan vi fattade beslutet här i riksdagen i slutet av förra året har det varit tyst om vad man har kommit fram till i analysarbetet och vilken tidsplan man har för det fortsatta arbetet. Det är viktigt för oss i utskottet att veta vad man nu planerar och vilka eventuella avrapporteringar som kan komma och som ger oss möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar när det gäller arbetsskadeförsäkringen och till vilka resurser som behövs till försäkringskassorna på lång sikt. Det brådskar på denna punkt. Det finns nämligen ytterligare en baksida i detta ärende: kostnadsutvecklingen när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Problemet ligger inte bara hos försäkringskassorna, utan det gäller den totala kostnadsbilden. Vi kan notera att man från riksförsäkringsverket har skrivit till regeringen och begärt en höjning av socialavgiften till 2,35 26. Detta innebär i det närmaste en tredubbling av dagens avgift på 0,9 20. Det är en mycket kraftig höjning som vi från centerns sida upplever som oacceptabel med tanke på att socialavgifterna i dag är mycket höga. Jag hoppas att Nils-Olof Gustafsson kan ge oss åtminstone en fingervisning om hur arbetet i departementet ligger till och när vi kan förväntas få besked om analysgruppens arbete. Fru talman! Vi har ett återkommande problem inom socialförsäkringsområdet. Det gäller tillämpningen av olika socialförsäkringar för egenföretagarna. Det är bara att konstatera att reglerna för de flesta av våra socialförsäkringar är skrivna med utgångspunkt i ett anställningsförhållande. När reglerna skall tillämpas på egenföretagare uppstår ofta knöligheter. Vi har från centerns sida vid ett antal tillfällen påtalat en del sådana knöligheter både när det gäller sjukförsäkringen, pensionsreglerna och arbetsskadeförsäkringen. Vi tar i reservation 5 tillsammans med moderaterna och miljöpartiet upp frågan om livräntor. I motion §f307 av Karin Israelsson m.fl. påvisas i ett exempel med en jordeller skogsbrukare som tar ut pengar från skogskonto vilka konsekvenser det får för bedömningen av livränta. Utskottsmajoriteten hänvisar här till att en översyn pågår inom riksförsäkringsverket när det gäller inkomstbegreppet i sjukförsäkringen. Denna skulle så att säga täcka in även detta område, menar man, eftersom det finns en närhet mellan livränteprövningen och reglerna för sjukpenninggrundande inkomst. Vi tycker att man borde ha varit klarare på denna punkt och också tagit med livräntorna i ett översynsarbete. Det kanske inte är så många individer som berörs av detta, men för dem som gör det har det stor ekonomisk betydelse. Vi menar att man 89 borde ha en högre ambition att försöka komma till rätta med sådana knöligheter. Vi har därför valt att reservera oss. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Vi har i tidigare anföranden hört att arbetsskadeförsäkringen och inte minst handläggningen av den utgör bekymmer. Så är det också, åtminstone till viss del. Men vad man inte får glömma, vilket jag tycker att många gör, är att försäkringen dock gett många som skadat sig i arbetet och som på grund av hårt och hälsofarligt arbete blivit mer eller mindre arbetsoförmögna en god ekonomisk gottgörelse. Vi glömmer ofta bort det i diskussionen om bekymmer. I den debatt som förs hävdas från olika håll att arbetsskadeförsäkringen tjänat ut, att den borde bakas in i den allmänna försäkringen och/eller ersättas med avtal. Det finns en hel del idéer om hur arbetsskadeförsäkringen borde förändras. Alla förslag som jag har tagit del av syftar dock till att försämra försäkringens värde, något som vi socialdemokrater inte kan vara med på. Vi anser fortfarande att skador och arbetssjukdomar ådragna under förvärvsarbete skall kompenseras med högre ersättning än skador och sjukdomar i allmänhet. Vi anser också fortfarande att det finns en stark och viktig koppling mellan arbetsskadeförsäkringen och det förebyggande arbetarskyddet. Vi har, som Gullan Lindblad antydde, diskuterat dessa frågor vid ett antal tillfällen här i kammaren. Vi har då försökt påvisa arbetsskadeförsäkringens stora och speciella betydelse i vårt försäkringssystem. Våra synpunkter finns väl dokumenterade i utskottsbetänkanden och kammarens protokoll, varför det inte känns särskilt meningsfullt att nu upprepa vad vi tidigare sagt. Jag avser i stället att kommentera de fem reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation 1 som utskottets moderata ledamöter står bakom krävs en ny utredning av arbetsskadeförsäkringen. Motivet är — enligt reservanterna — att nuvarande försäkring är mycket svårhanterlig och alltför kostnadskrävande. Man anser att utredningen borde få i uppdrag att undersöka om behovet av arbetsskadeförsäkring kan tillgodoses genom den allmänna försäkringen, kombinerad med en obligatorisk ansvarighetsförsäkring för arbetsgivare. I avvaktan på en sådan utredning och förslag vill reservanterna att tiden för samordning mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen förlängs från 90 till 180 dagar. I reservation 3 som utskottets folkpartistiska ledamöter står bakom krävs också en utredning av arbetsskadeförsäkringen — en förutsättningslös sådan. Utredningen bör behandla bl.a. samordningstidens längd, arbetsskadeförsäkringens effekter på arbetsmiljölagen och kassornas möjligheter till rehabiliteringsinsatser. Också i denna reservation krävs att samordningstiden, i avvaktan på utredning och förslag, skall förlängas från 90 till 180 dagar. I reservation 2-— en vpk-reservation — pekas på det otillfredsställande i den stora ärendeanhopningen vid försäkringskassor och överklagningsinstanser. Reservanterna anser att de åtgärder som vidtagits inte har varit tillräckliga och kräver att ytterligare åtgärder omgående vidtas. Detta har Karl-Erik Persson framfört i sitt inlägg. Det gemensamma motivet bakom kraven i dessa tre reservationer är missnöje med de långa handläggningstiderna och de ökade ärendebalanserna. Jag förstår naturligtvis detta missnöje. En genomsnittlig handläggningstid på elva månader är givetvis oacceptabel. Detta sägs också i utskottsbetänkandet. Där är vi överens med reservanterna. Men när moderaterna och folkpartisterna vill komma till rätta med problemet genom att försämra försäkringen är vi inte överens längre. Det är säkert en riktig beräkning, men jag har ingen möjlighet att kontrollera den. Ärendemängden skulle alltså, om samordningstiden fördubblas, minska med 20-30 20. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar minskar emellertid inte, men 20-30 96 av de arbetsskadade skulle riskera att få en sämre ersättning. Jag vill erinra om att det gjorts en hel del i syfte att minska handläggningstiderna. Riksförsäkringsverket har vidtagit flera åtgärder i metodutvecklande och rationaliserande syfte. Vidare har försäkringskassorna under senare år fått medel för en ganska kraftig utökning av antalet arbetsskadehandläggare. En del av dessa åtgärder har inte fått full effekt än. När det gäller handläggarna har ju den långa utbildningsoch inlärningstiden medfört att det har tagit tid innan tillskottet kommit att utgöra någon förstärkning. Det har jag fått reda på genom försäkringskassan på min hemort. Nu först börjar antalet avgjorda ärenden att öka, och vi bör avvakta utvecklingen innan vi vidtar ytterligare åtgärder. Utskottsmajoriteten anser att vi inte skall försöka komma till rätta med de långa handläggningstiderna genom att försämra försäkringen. Jag upprepar det. Vi anser det i stället vara självklart att man med olika åtgärder försöker minska antalet anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar. Det är dåliga arbetsmiljöer som är grunden till den negativa utvecklingen, och det är därför som insatserna måste sättas in på detta område. Därför begärde vi hos regeringen en analys om anledningen till att arbetsskadeanmälningarnas antal ökar. Jag har inget annat besked att ge Rune Backlund än att detta analysarbete pågår och att man ser denna analys som en mycket angelägen uppgift. Det är den, det håller jag med honom om, och det är den för utskottet också. Jag är beredd att ta ett initiativ till att vi i utskottet får en redovisning ganska snart om hur långt detta arbete har framskridit och vad man ser framför sig. Vi har med tillfredsställelse noterat att arbetsmiljöfonden satsar 60 miljoner på ett program mot belastningsskador och att regeringen nu tillsätter en kommission som skall kartlägga de 400 000 mest utsatta jobben och föreslå åtgärder för att få bort sådana arbetsmiljöer som i dag sliter ut människor i förtid. Vi avvaktar också med stort intresse de förslag som rehabiliteringsberedningen kommer att lämna inom kort. Med förbättrade arbetsmiljöer och bättre rehabiliteringsförutsättningar vill utskottsmajoriteten minska antalet arbetsskador och arbetssjukdomar och därmed minska handläggningstider och kostnader. Att försämra försäkringen anser vi är fel väg. Jag yrkar mot denna bakgrund avslag på reservationerna 1, 2 och 3. I reservation 4 tar utskottets moderater, folkpartister och miljöpartist upp frågan om ersättning för de tjänster som försäkringskassorna utför åt AMF. Reservanterna anser att regeringen bör förorda att AMF skall betala den verkliga kostnaden för dessa tjänster. Det här samarbetet regleras i en kungörelse, RFFS 1979:20. Enligt kungörelsen skall kostnaden för denna verksamhet ersättas enligt grunder som överenskommes mellan riksförsäkringsverket och AMF. Det är alltså en förhandlingsfråga för dessa parter, en fråga som riksdagen inte har någon större anledning att lägga sig i. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. I reservation 5 tas frågan om egenföretagarnas livränta upp. Som Rune Backlund påpekade kanske det inte rör sig om så många fall, men frågan är viktig nog ändå. Reservanterna pekar på de problem som kan uppstå om en lantbrukare tar ut medel ur skogskonto i nära anslutning till livränteprövning. Reservanterna begär att regeringen gör en översyn av reglerna. Nu pågår, som Rune Backlund sade, på riksförsäkringsverket en översyn av reglerna om egenföretagarnas sjukpenninggrundande inkomst. Såvitt jag förstår kommer man vid denna översyn även att ta upp frågor som rör livränteprövningen. Eftersom denna översyn nu pågår och resultatet kommer att läggas fram ganska snabbt, tycker jag att vi kan avvakta denna översyn och se vad man där kommer fram till. Sedan får vi se om vi behöver gå vidare. Fru talman! Med anledning av det anförda yrkar jag avslag på reservation 5 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag konstaterar att Nils-Olof Gustafsson refererade våra olika reservationer, men jag fann inte några särskilt bärande argument mot dem. Vi vill inte försämra försäkringen, säger Nils-Olof Gustafsson. Men det är ingenting som säger att en försämring behöver ske, tvärtom. Vi kan i stället satsa våra resurser på dem som bäst behöver dem — nämligen de långvariga skadefallen, jag tänker då på dem som blir livsfarligt skadade — genom att höja livräntorna, genom att förslagsvis öka samordningstiden eller genom att ha avtal som ändå uppgår till 100 96 i övrigt. Det skulle kanske innebära en väsentlig förbättring av försäkringen. Kan det inte föresväva Nils-Olof Gustafsson att det vore riktigare att satsa på dem som bäst behöver den ekonomiska hjälpen i stället för att strö ut de 10 90 före skatt, som det handlar om, utöver sjukpenningen i dag? Jag nämnde inte samordningstiden i mitt förra inlägg. Men det som vi föreslår är detsamma som det som den föregående arbetsskadeutredningen kom fram till men som utredningen inte fick lägga fram. I den utredningen sades det, att om man skulle handla i överenstämmelse med det förslaget, skulle man under de första månaderna få bort de flesta fallen, eftersom det i de flesta fall sker en läkningsprocess. Detta förslag fick alltså inte läggas fram, men det skulle ha inneburit att ärendemängden hade minskat med 20-30 26. Det vore bättre att använda de resurser vi har på dem som bäst behöver hjälp. Nils-Olof Gustafsson säger att en del åtgärder har vidtagits. Ja, sannerligen. Man har pumpat in mer pengar, inte mindre än 90 miljoner på bara ett par år, och antalet anställda har ökat från 800 till 1 100. Och nu kräver riksförsäkringsverket ytterligare 500 årsarbetare. Bekymrar inte den ekonomiska utvecklingen Nils-Olof Gustafsson? Beträffande den här analysen vill jag säga följande. Nu skall utskottet börja se över vad man där har kommit fram till. Det har också tillsatts en Prot. 1988/89:25 arbetsmiljökommission. Jag tycker nog att socialdemokraterna skapar 16 november 1988 enbart dimridåer när det gäller dessa frågor. Därmed vill jag ha sagt att jag på I. jomarodoesreaL intet sätt förringar arbetsmiljöns betydelse och vikten av att man utreder frågor som har anknytning till den. Men tyvärr har dagens bedömning när det gäller arbetsskadeförsäkringen lett till att man från arbetarskyddsstyrelsen har sagt att arbetsskadelagen tyvärr inte har någon effekt när det gäller att skapa bättre arbetsmiljö. Om man godkänner 90 90 av alla ansökningar är det inte något incitament till att förbättra miljön. Vad är för resten arbetsskador och arbetssjukdomar, Nils-Olof Gustafsson? Skadorna minskar inte, säger Nils-Olof Gustafsson. Därom tvistar kanske de lärde. LO har ju drivit på så att det inte finns någon regelrätt medicinsk bedömning i många av de här ärendena. Det har i stället blivit en försäkringspolitisk bedömning, eftersom man har tagit bort läkarrepresentanterna i socialförsäkringsnämnderna. I dessa nämnder ingår i dag således representanter för arbetsmarknadens parter. De är ofta mycket benägna att yrka bifall. Det kan väl ändå inte vara så, Nils-Olof Gustafsson, att vi i dag har så förfärligt dåliga arbetsuppgifter och dåliga arbetsmiljöer att allt arbete är farligt. Vid lagens tillkomst uttalade det dåvarande statsrådet i förarbetena: Det kan inte accepteras att sjukdomar som drabbar den försäkrade oavsett om vederbörande förvärvsarbetar eller ej skall kunna godkännas som arbetsskada. Det är faktiskt precis vad som händer i dag, eftersom man godkänner så gott som varje förslitningsskada. Det är skador som Nils-Olof Gustafsson och jag mycket väl skulle kunna ådra oss även om vi bara låg hemma på våra soffor. Det är således inte medicinskt bevisat. Det är tråkigt att en i alla fall riktig lagstiftning har urartat på det här sättet. Jag hoppas att ekonomiska skäl kommer att göra att ni till slut besinnar er och genomför en ordentlig utredning om arbetsskadeförsäkringens framtid. Satsa pengarna där de behövs, Nils-Olof Gustafsson. Då är vi moderater med på det. Vi ställer oss dock inte bakom det monster till försäkring som arbetsskadeförsäkringen i dag har urartat till att bli.

Fru talman! Arbetsskadeförsäkringen och dess hantering har debatterats flera gånger här i kammaren och det är väl dokumenterat, det kan jag hålla med om. Jag vill också hålla med Nils-Olof Gustafsson när han säger att vi måste slå vakt om arbetsskadeförsäkringen och dess betydelse. Om man skulle ta bort arbetsskadeförsäkringen eller försämra den, skulle det få katastrofala följder. Jag förstår emellertid dem som vill ta arbetsskadeförsäkringen ifrån arbetstagarna, eftersom den belastar en del av de sociala avgifter som företagen betalar. Det skulle vara ett bra sätt att slippa undan att betala, och liksom räkna med att arbetsmiljö och arbetsskador inte hänger ihop. De hänger intimt samman, och det finns det dokumentation på. Det finns också utländsk dokumentation från länder där man inte har arbetsskadeförsäkringar. Arbetsskadorna blir inte färre för att man inte har någon försäkring. Att säga att man skulle få färre arbetsskador om man tog bort arbetsskadeförsäk 93 ringen är att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. I denna fråga är vi helt överens. Vi borde också kunna vara överens om att man inte kan acceptera de långa handläggningstiderna i dag. Jag saknar att det i betänkandet inte finns någon målsättning beträffande hur lång tid det skall få ta från det att man anmäler en skada tills ersättning utgår. Eftersom vi förra året — även om det var i slutet av året — fattade ett beslut och gav regeringen i uppdrag att göra en analys, trodde jag i min enfald att man samtidigt skulle ha någonting att komma med i det här betänkandet. Det finns inte i dag någon riktig analys, trots att vi begärde det. Kommer det någon analys, arbetar man över huvud taget med det här? Det tycker jag också är viktigt.
Fru talman! Jag välkomnar det initiativ som Nils-Olof Gustafsson presenterade när han sade att han var beredd att låta oss i utskottet få en rapportering om vilka resultat man kommit fram till i analysarbetet. Jag upplever att arbetsskadeförsäkringen och utvecklingen på det området är en av de viktigaste frågor som vi har att hantera i socialförsäkringsutskottet under det närmaste året. Det gäller särskilt med tanke på att vi rör oss med mycket stora kostnader, både när det gäller kostnaden för själva försäkringen och för administrationen. Det vore därför naturligtvis mycket värdefullt om vi snabbt kunde få en sådan rapportering. Jag gläds därför åt det initiativ som Nils-Olof Gustafsson säger sig vara beredd att ta här. När det sedan gäller egenföretagarna hänvisar Nils-Olof Gustafsson till att han under hand har inhämtat att man i det arbete som pågår i riksförsäkringsverket också skall komma in på livräntorna. Vi är emellertid litet luttrade på den punkten. Vi har nämligen tidigare fått preliminära besked om att man i ett arbete också skall se på kringliggande områden och effekter. När vi sedan har fått slutresultatet har det ofta visat sig att man inte har fått med det, eftersom man inte har haft ett direkt uppdrag att titta på det. Vi har därför tagit det säkra före det osäkra och i en reservation sagt att det borde ingå i arbetsuppgifterna att också ta fram redovisning av hur man skulle kunna ändra reglerna för att få en bättre anpassning till livräntorna. Förhoppningsvis når denna debatt och vår reservation dem som sitter och arbetar, så att de känner ett, om inte annat, moraliskt tryck att se till att få den här frågan löst.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson säger att vi inte får glömma bort att många har fått en god ekonomisk kompensation. Nej, vi skall självfallet inte göra det, Nils-Olof Gustafsson. Vi får emellertid inte heller glömma bort alla de människor som väntar på besked och den oro och den förvärring av skador och sjukdomar som det kan innebära. Jag tror att det var Karl-Erik Persson som sade att man kan få vänta uppemot fyra år. Det är oförsvarligt att ha så långa väntetider. De elva månader som vi talade om i utskottet var ett genomsnitt. Ett genomsnitt är ju alltid ett genomsnitt. Vi kan faktiskt inte räkna med den siffran, Nils-Olof Gustafsson. Riksförsäkringsverket säger att även om man får nya tjänster så hjälper det inte, eftersom ärendemängden bara ökar. Riksrevisionsverket säger att den Prot. 1988/89:25 rationalisering som man ändå har gjort, är vad man kan göra med det här 16 november 1988 systemet. Trots detta säger ni från majoritetens sida att det får räckamedde = M,ioood oder insatser som har gjorts. Vi vet alla i denna kammare att det inte hjälper. Vi kommer inte att klara detta. Det måste till andra insatser. Därför har vi från folkpartiets sida begärt att man skall göra en förutsättningslös översyn. Det är litet konstigt att man inte försöker väga in arbetsmiljöaspekterna i en översyn och att man inte ser till rehabiliteringsinsatserna. På vilket sätt skall försäkringskassorna klara av dem? Skall man exempelvis också få arbetsskadeersättning vid olycksfall under färd till eller från rehabiliteringsstället? Nils-Olof Gustafsson, är inte detta oerhört viktiga frågor som vi borde ta seriöst på, i stället för att bara säga att vi kan lägga dem åt sidan, eftersom de inte är intressanta. Sedan vill jag säga några ord om de utredningar som försäkringskassan gör åt AMF. Det finns en kungörelse. Jag kan dock inte alla de siffror som Nils-Erik Gustafsson räknade upp här. Däremot är jag av den uppfattningen att det faktiskt finns en sådan överenskommelse. AMF skall betala detta. Jag tycker därför att det är litet konstigt att vi inte från riksdagens sida kan säga att det är en självklarhet att AMF i denna akuta situation skall ersätta de utredningar som försäkringskassan gör. Är inte detta en självklarhet? Rune Backlund fick svar beträffande den analys som regeringen skall göra och det initiativ som Nils-Olof Gustafsson skall ta. Det hade varit mycket bra om det svaret hade kunnat komma i utskottet och det hade stått i betänkandet att ett enigt utskott tycker att vi snarast skall få en sådan analys. Jag inbillar mig — även om det kanske är förmätet att göra det — att ett uttalande från ett enigt utskott tar mycket bättre än ett uttalande från en begränsad del av ett utskott.

Fru talman! Sigge Godin tog upp den överenskommelse som faktiskt finns mellan riksförsäkringsverket och AMF om att reglera de här kostnaderna. Det är en överenskommelse som finns, och det är bara en förhandlingsprodukt som skall till. Vi har redovisat det, och vi har också noterat att riksförsäkringsverket definitivt inte tycker att man har för mycket pengar, medan jag tror att AMF har det ganska hyggligt ställt. Jag tycker att det borde vara ganska lätt att klara ut den här frågan. Det handlar om två fullvärdiga parter, och det finns en överenskommelse att förhandla kring. Då tycker jag inte att riksdagen skall springa med pekpinnar i onödan och vara överklok. Till Gullan Lindblad: Naturligtvis oroar den ekonomiska utvecklingen inom arbetsskadeförsäkringen oss alla — det är ingen tvekan om det. Jag skall dock erkänna att det som kanske oroar mig mer är att antalet arbetsskador och arbetssjukdomar ökar. Jag tror att ni oroar er mer för ärendebalansens ökning, kostnaderna för försäkringen osv. och därför kanske inte oroar er tillräckligt för det som är grundorsaken till den här ökningen beträffande både balanser och kostnader, nämligen att antalet arbetsskadefall ökar. Gullan Lindblad sade något som jag uppriktigt måste säga stötte mig litet grand. Hon talade om den ”gökunge” som arbetsskadeförsäkringen är enligt 95 hennes uppfattning. Hon sade att det hade blivit en tummelplats för facket — 16 november 1988 ungefär så uttryckte hon sig, och det skulle då handla om fackets aktiviteter i socialförsäkringsnämnderna, de nya organ där vi skall reglera de här frågorna. Jag fick för mig att detta var i motsats till den ordning som gällde när läkarna satt med. Jag tror inte att den medicinska bedömningen på något sätt är sämre nu än när läkarna var med vid beslutstillfället. Det är min erfarenhet, utifrån att ha suttit med i en socialförsäkringsnämnd sedan de tillkom. Det är åtskilliga gånger som ett ärende får bordläggas och återremitteras, just därför att vi skall få en bättre medicinsk bedömning än den som finns med första gången. Jag tycker att underlaget successivt har blivit bättre och bättre, och jag vågar påstå att det är bra i vår nämnd nu och att bedömningarna görs på en säker medicinsk grund. Vad som har tillförts är kunskap om arbetsmetoder, arbetsmiljöer och sättet att vara, så att man nu kan ta ställning utifrån ett mycket bredare underlag än tidigare. Då är det väl inte så underligt om antalet godkända fall har ökat. Det tycker jag är ganska naturligt, eftersom kunskapen om hur det ser ut på arbetsplatserna har blivit större. Jag förstår inte heller varför man måste ondgöra sig över att det har blivit så. Jag tycker kanske att det finns anledning att också reflektera något över det måhända orättvisa som har funnits i den bedömning som gjorts tidigare, när man inte har haft möjlighet att ta hänsyn till sådana här aspekter. När man hör på debatten får man intrycket att om de drabbade inte får rätt i att det handlar om en arbetsskada, då skulle ingen ersättning utgå. Men dessa människor är ju sjuka, och det skulle under alla förhållanden utgå sjukpenning, förtidspension osv. Då är det väl rimligen mellanskillnaden som man skall se på när man laborerar med dessa höga siffror. Sedan kan jag inte inse att det skulle bli någon avgörande skillnad i de här frågorna om privata försäkringsbolag skulle göra bedömningarna och privata försäkringsanställda jobba med dessa frågor i stället för de som nu jobbar på försäkringskassorna. Det begriper jag helt enkelt inte. Det innebär ju bara att man flyttar över jobb från ett ställe till ett annat. Det sägs att det inte görs tillräckligt och att människor sitter med armarna i kors. Men jag tycker att det har gjorts en hel del för att komma till rätta med balanserna, och jag upprepar gärna än en gång att vi måste göra det, eftersom det är otillständigt med dessa långa väntetider. Många av åtgärderna börjar verka först nu, och det är inte i något sammanhang särskilt vällovligt att bara pumpa in nya resurser utan att se på hur de används.

Fru talman! Nils-Olof Gustafsson säger att det inte har blivit full effekt av åtgärderna ännu. Det är riktigt, men man skall samtidigt väga in att riksförsäkringsverket säger att insatserna inte kommer att räcka. Och riksförsäkringsverket säger också att rationaliseringar har gjorts så långt det går. Jag vet att Nils-Olof Gustafsson är en mycket trygg person, men det förvånar mig faktiskt att han har fått hela den socialdemokratiska gruppen att vara lika trygg och sitta med armarna i kors — som vi tycks vara överens om att Prot. 1988/89:25 vi skall uttrycka det. 16 november 1988 Överenskommelsen med AMF finns. Och om en överenskommelse finns Gjord oe är det också en självklarhet att den skall följas, och då skall pengarna betalas ut, speciellt när riksförsäkringsverket saknar medel, som Nils-Olof Gustafsson säger. Man skall alltså få ersättning när man har gjort rejäla utredningar. Sedan vill jag fråga: Vore det inte rimligt utifrån arbetsmiljöaspekter att arbetsskadeförsäkringen fick vara ett incitament och att reella rehabiliteringsinsatser från försäkringskassans sida kunde vara viktiga, att hela problematiken kunde ses över i en förutsättningslös utredning? Skulle ni ändå inte kunna börja tänka i de termerna, så att vi kanske kan komma en bit på väg i nästa debatt i den här frågan?
Fru talman! Nu fick Nils-Olof Gustafsson epitetet ”trygg” — jag hade antecknat att han var tålmodig och trots allt ganska nöjd. Detta är kanske kännetecknande för honom. Men det oroar mig att Nils-Olof Gustafsson sitter här och väntar på olika utredningar som sedan länge har lagt fram sina förslag eller utredningar som nyligen har tillsatts. Det gäller t.ex. rehabiliteringsutredningen, som väl skall komma i dagarna. Jag håller med Nils-Olof Gustafsson om att det oftast rör sig om sjuka människor. Men det är detta som bekymrar oss reservanter så mycket. Dessa människor tillåts ju att gå i månader och år — ända upp till fyra eller sex år kan det dröja innan ett ärende är slutligt avgjort i försäkringsöverdomstolen — medan de under tiden knappast får någon som helst rehabilitering. Detta oroar mig. Det gäller framför allt de sjuka människorna, men det är också samhällsekonomiskt vansinne att i stället för att ge dessa människor rehabilitering passivisera dem och tvinga dem gå sjukskrivna, därför att ärendena inte är avgjorda och kassans resurser inte räcker till. Jag sade att detta var en tummelplats för facket, och jag står för det. Det är ingen hemlighet att LO har varit oerhört starkt pådrivande, inte minst på socialdemokratin, i den här frågan, och det är därför som man inte har vågat ta itu med snedutvecklingen beträffande arbetsskadelagen — utvecklingen har gått fel. Tyvärr är det inte rent arbetsmedicinska bedömningar som görs i dag utan försäkringspolitiska. Detta har vi en expertpanels ord på. Den samlades i Stockholm häromåret, och då var verkligt sakkunniga tämligen eniga om att det inte är arbetsmedicinska bedömningar som sker utan att det har blivit fråga om försäkringspolitiska. Nils-Olof Gustafsson påstår att det har skapats bredare underlag för beslut. Men i mina kontakter med mina f.d. arbetskamrater på försäkringskassorna har jag faktiskt fått höra att det är tvärtom. Man anser i dag att det är tämligen meningslöst att göra långa och utförliga arbetsmiljöutredningar. 85-90 96 av ärendena godkänns ändå oavsett vilket underlag som föreligger. Detta är orimligt! Jag hoppas att Nils-Olof Gustafsson kommer att bli litet mera otålig och att finansministern skall se över detta ärende. Jag är övertygad om att Nils-Olof id Gustafsson nog får tycka som hans socialdemokratiska kamrater gör i den motion som vi nu behandlar. Motionärerna hävdar att stora grupper löntagare redan i dag genom avtal har tillförsäkrats en full ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom. Mot den bakgrunden begär motionärerna en översyn av arbetsskadeförsäkringen. Motionärerna håller alltså med oss reservanter. Det borde vara ett litet observandum för utskottsmajoriteten.
Fru talman! Jag tar inte ansvar för vad varje partivän till mig tycker. Den motion som vi nu behandlar tycker jag är felaktig. Motionen har inte heller rönt någon förståelse i utskottsbehandlingen. Utskottsmajoriteten har avstyrkt den med samma glada själ som en hel del andra motioner från den socialdemokratiska sidan. Jag tycker att vi måhända kan lämna därhän vilken typ av personlighet jag har, dvs. om jag är trygg eller otrygg i min tillvaro. Det hör inte riktigt hit. Det är inget man kan göra något åt heller. Jag är som jag är. Sigge Godin sade att arbetsskadeförsäkringen är ett incitament för skadeförebyggande åtgärder — och det är precis vad jag försökte säga i mitt första inlägg och som vi är rädda om. Det är därför som vi så envetet slår vakt om den arbetsskadeförsäkring vi har. Det är viktigt att arbetsskadeförsäkringen även har ett syfte i det förebyggande arbetet. Ingen som håller på med dessa frågor kan vara till freds med handläggningstiderna och väntetiderna. De är för långa. Vi som håller på med detta vet att de åtgärder som har satts in och kommer att sättas in kommer att ta tid. Det tar tid, men utvecklingen kommer att vända även i det här fallet. Jag tycker att Gullan Lindblads syn på de fackliga ledamöternas arbete i socialförsäkringsnämnderna är orättvis. Jag har ofta tillfälle att överlägga med dessa kvinnor och män. Det är ett mycket engagerat gäng som lägger ned ett stort arbete på sina uppdrag i nämnderna. De har naturligtvis de försäkrades och medlemmarnas bästa för sina ögon. Många skulle nog arbeta på samma sätt som dessa ledamöter gör och hävda sina intressen och bjuda på de stora kunskaper de har om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Vi måste vara överens om att vi skall korta ned handläggningstiderna och effektivisera handläggningen. Det är klart att vi inte kan komma överens om åtgärderna. Moderaterna vill ju försämra försäkringen. Gullan Lindblad sade att de flesta fallen genom ökad samordning skulle försvinna. Ja, det gäller de fall som skall behandlas men inte de fall som inträffar. Vi socialdemokrater vill komma åt detta genom att göra försäkringsapparaten effektivare och förbättra handläggningen på olika sätt. Får vi ned antalet skador får vi också ned balanserna och kostnaderna. Då kan finansministern, som Gullan Lindblad oroar sig för, också känna sig på bättre humör. Men främst får vi en minskning av antalet människor som drabbas av skador och sjukdomar på sina arbetsplatser och får lida för det. En satsning på arbetsmiljöer och rehabilitering måste vara rätt väg för att komma till rätta med detta, inte att försämra försäkringen.

Fru talman! Jag skrev redanii fjol en motion angående medborgarskapsfrågor. Under årets motionsperiod följdes den motionen upp av ännu en motion. Jag fick även Olle Aulin att skriva på denna motion. Vi hade fått uppfattningen att många människor som just fått svenskt medborgarskap ville ha något bevis på sitt medborgarskap förutom det brun-gråa brev som man får i dag. Vi ansåg att man ute i kommunerna borde t.ex. en gång om året kunna anordna någon form av ceremoni, så att människor som blivit svenska medborgare skulle kunna känna på samma sätt som i andra länder. I t.ex. USA, Australien, Canada och Storbritannien får man delta i en ceremoni när man får sitt nya medborgarskap. När denna fråga debatterades förra året hade man i utskottet tyvärr inte läst igenom motionen. När utskottet motiverade sitt avstyrkande sade man att det skulle kosta för mycket för kommunerna att genomföra ett sådant arrangemang. Jag vill då påpeka, fru talman, att vi i vår motion skrev att detta skulle vara ett frivilligt åtagande dels för kommunerna, dels för de nya svenska medborgarna. Vi har svårt att förstå varför socialförsäkringsutskottet inte kan tillstyrka denna, som jag menar, ytterst rimliga begäran att åtminstone förorda en högtidlighet. Man skriver i betänkandet att kommunerna har möjlighet, om de så finner lämpligt, att anordna en högtidlighet. Jag tycker att det är bra att den möjligheten finns.

Det är frivilligt för kommunerna, och det är frivilligt för de nya svenska medborgarna. Varför vill ni inte stå bakom ett sådant uttalande? Ett sådant uttalande skulle innebära ett stöd för kommunerna, men framför allt tror jag att de som har blivit nya medborgare i Sverige skulle uppfatta det som positivt om Sveriges riksdag ställde sig bakom ett sådant uttalande.

Fru talman! Det är ju så, som Sten Andersson i Malmö säger, att det är frivilligt för kommunerna att anordna en högtidlighet för de kommuninvånare som beviljats svenskt medborgarskap. Jag vill också påpeka för Sten Andersson att utskottet har ställt sig positivt till förslaget och uttalar i sitt betänkande: ”Utskottet vill dock erinra om att kommunerna har möjlighet, om de så finner lämpligt, att anordna en högtidlighet för sådana kommuninvånare som beviljats svenskt medborgarskap.” Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman!

Det skulle fortfarande vara frivilligt, men jag tror att ett riksdagsuttalande skulle vara ett litet tryck på kommunerna. Framför allt tror jag att det skulle ge en större självkänsla hos de människor som blir medborgare i Sverige, om man mot bakgrund av ett uttalande av riksdagen hade möjlighet att anordna en sådan här ceremoni.
Fru talman! Det här handlar också om den kommunala självstyrelsen, kommunernas rätt att själva besluta om sina egna högtidligheter. Jag tycker ändå att utskottet har uttalat sig positivt till kommunernas möjligheter att anordna sådana här högtidligheter.
Fru talman! Även den som bara med ett öra har lyssnat på den här debatten har fått klart för sig att jag icke på något sätt har förespråkat någon form tvång. Däremot anser jag att ett uttalande från riksdagen i denna fråga hade haft stor dignitet. Framför allt tror jag att många människor som blir medborgare i Sverige skulle se det som en stor förmån att Sveriges riksdag gjorde ett uttalande i denna fråga. Jag vill, fru talman, återigen betona att det inte finns något i min motion som säger att detta skulle vara en tvingande verksamhet vare sig för kommunerna eller för de människor som blir medborgare i Sverige.
Fru talman! Jag tycker att utskottet har sträckt sig så långt som det är möjligt i sin positiva skrivning utan att därför trampa kommunernas självstyrelse på tårna.

Fru talman!

Det handlar icke på minsta sätt om något som helst tvång för någon som helst kommun. Jag tycker att det försvar för utskottets ställningstagande som Maud Björnemalm här i dag åberopar faktiskt är ganska dåligt.
Fru talman! Riksdagen brukar inte använda pekpinnar till kommunerna.

Prot. 1988/89:25 Fru talman! Nu går jag kanske något ifrån frågan, men den senaste 16 november 1988 repliken från fru Björnemalm saknade grund, för om det är något som

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Riksdagsbeslutet om särskild skyddsanordning för barn i bil tyckte vi i vpk var en framgång. Nu gäller det att följa upp att bilar och sådan utrustning också kan användas på ett säkert och enkelt sätt. I vpk-motionen T404 tar vi upp brister som vi menar måste åtgärdas. Utskottet framhåller i betänkandet det angelägna i att de särskilda skyddsanordningarna för barn utformas så, att de kan anpassas till sätena och bilbältena i olika bilar. Det är bra att utskottsmajoriteten gör detta uttalande, men jag tycker inte att det är tillräckligt. Vpk menar att vi behöver ställa krav på dem som tillverkar skyddsutrustningen och på biltillverkarna, så att alla bilar fr.o.m. 1989 års modell som säljs i Sverige har sådana riktiga fästen som vi har efterlyst. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationen, som handlar just om den här frågan.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att den negativa trend som rått under flera år på trafiksäkerhetens område nu tycks vara bruten. Antalet dödade och skadade i trafiken minskar nu ordentligt. Även om man naturligtvis skall vara försiktig i tolkningen av statistiken över några få år, så tycks den positiva utvecklingen fortsätta. Det är glädjande. De mätningar som gjorts av statens vägoch trafikinstitut visar också att utvecklingen mot allt högre hastigheter på vägarna har brutits. Hastigheten minskar, och det är positivt från trafiksäkerhetssynpunkt. I betänkande nr 1 från trafikutskottet har ett tjugotal motionskrav behandlats, krav i motioner från den allmänna motionstiden. Utskottet är enigt på alla punkter utom en, där vpk har reserverat sig. Jag skall därför begränsa mig till denna reservation. I korthet kräver vpk en standardisering av såväl fästena i bilarna som skyddsanordningarna samt att krav införs på att alla bilar av 1989 års modell och senare års modeller skall vara försedda med fästen för fastsättning av de särskilda skyddsanordningarna för barn. 101 Till dessa krav skall man då notera att de flesta bilbarnstolar och skyddsanordningar som säljs, hyrs eller lånas ut fästes i bilbältena, och eftersom bilbältena enligt trafiksäkerhetsverkets föreskrifter skall ha en ordentlig hållfasthet tycker utskottet att detta är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt. De allra flesta moderna barnstolar är lätta att montera och ger betydligt bättre skydd än äldre modeller. De äldre modeller av bilstolar som lanserades på 60-talet var ju rätt klumpiga och svåra att montera. Tyvärr används en del av dessa ännu av barnfamiljerna. Men de stolar som tillverkas under 80-talet är lätta att montera och betydligt lättare att använda än äldre modeller. Det är en utveckling som drivits fram bl.a. med hjälp av de svenska biltillverkarna och tillverkarna av bilbarnstolar. Slutligen bör noteras att användningen av bilstolar för de minsta barnen har ökat snabbt under de senaste åren. Nu används stolar till nära 90 96 vid färd i bil, och den siffran stiger. Det tycker jag är ett gott betyg på den information som bl.a. TSV och NTF gett för att öka trafiksäkerheten för barnen i våra bilar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi i moderata samlingspartiets grupp i trafikutskottet har skrivit ett särskilt yttrande till trafikutskottets betänkande gällande just AB Svensk Bilprovning. Vi framhåller starkt att Svensk Bilprovning i stigande omfattning bör utöva sin verksamhet mer marknadsanpassat. Vi har tidigare i andra sammanhang framfört krav på att Svensk Bilprovning skulle ändra sina bestämmelser för besiktning av bilar. Vi har föreslagit att nya bilar skulle kontrollbesiktigas första gången efter tre år, andra efter fem år och därefter årligen. Detta skulle medföra en betydande lättnad för verksamheten vid AB Svensk Bilprovning, och vi förväntar oss fortfarande att någonting skall hända i den riktningen. Till Svensk Bilprovnings båtnad skall jag här referera vad tidningen Motor i sin senaste ledare har skrivit i denna fråga. ”För personbilar av 1984 års modell som inställdes till sin första kontrollbesiktning under 1986 varierade användningstiden från 10 till 41 månader. De nu tillämpade reglerna innebär att bilar kallas in till besiktning betydligt tidigare än vad som varit avsikten med reglerna. Detta förhållande har i olika sammanhang tagits upp med Svensk Bilprovning och Trafiksäkerhetsverket. Nu har Svensk Bilprovning i en skrivelse till Trafiksäkerhetsverket begärt en ändring av reglerna. Bolaget föreslår att om den första inställelseterminen infaller under de första 172 åren efter det att fordonet togs i bruk behöver det inte besiktigas under den inställelseterminen. Det här förslaget innebär att mellan 30 000 och 40 000 bilar får sin första besiktning senarelagd ett år. Genom att välja 1/2 år som gräns kommer de äldsta fordonen i de undantagna gruppen att kallas till sin första kontrollbesiktning i slutet av den 29 månaden efter det fordonet tagits i bruk. Besiktning kan sedan äga rum före tre års ålder.” Detta är alltså ett steg som vi från moderat sida betraktar som ett steg i rätt riktning, och vi är tacksamma för detta initiativ. Vi har emellertid föreslagit att Svensk Bilprovning skulle få en i och för sig välgörande konkurrens om man tillät privata företag att besiktiga bilar. Vi har närmast de auktoriserade bilverkstäderna för de olika bilmärkena i åtanke. De kunde besiktiga bilarna Prot. 1988/89:25 vid de regelbundna kontrollservicetillfällen som påbjuds vid köp av nya bilar. 16 november 1988 Detta skulle ge en betydligt bättre marknadsanpassning för Svensk Bilprovning. Vi räknar med att så småningom få vidgad förståelse för detta förslag. Jag har under dagens lopp fått påstötningar från riksdagsmän som hävdar att det här i Stockholmsområdet kan ta ända upp till fyra månader innan bilen blir kontrollbesiktigad. Det måste i all rimlighets vara alldeles för lång tid! Jag vill också i detta sammanhang framhålla att det inte bara är själva besiktningskostnaden som drabbar bilägare. De långa väntetiderna och omöjligheten att i tillräcklig grad styra besöken individuellt gör att många måste ta ledigt från sitt arbete på föreller eftermiddagar, vilket också är en betydande kostnad för den enskilde bilägaren. Jag hoppas att Svensk Bilprovning beaktar dessa synpunkter bl.a. med stöd av det särskilda yttrande som vi moderater har gjort, i vilket vi betonar önskvärdheten av att kvällsöppethållande i ökad utsträckning tillämpas vid de mest trängda bilprovningsstationerna. Jag har, fru talman, inget vidare yrkande i denna fråga.
Fru talman! Jag vill anknyta till motionen T433 som handlar om etablering av en bilprovningsstation i Årjäng och Torsby. Som framgår av motionen har invånarna i Torsby ca 4 resp. 7 mil och i Årjäng ca 5-7 mil till närmaste bilprovningsanläggning. Kostnaderna för inställelse till kontrollbesiktning blir därför orimligt höga, bl.a. på grund av förlorad arbetsförtjänst och dryga resekostnader. Detta är högst otillfredsställande. Bilägarna är ju skyldiga att föra bilen till kontrollbesiktning. Svensk Bilprovning är ett monopolföretag. Detta förhållande gör att fordonsägarna inte har något alternativ utan måste inställa sig på en anläggning som i dessa fall ligger långt från hemorten. Jag har som kommunalråd i Årjäng på nära håll sett de stora olägenheter som blir följden av att det saknas bilprovningsanläggning i kommunen. Från kommunens sida har vi också vid flera tillfällen uppvaktat Svensk Bilprovning med begäran om etablering i Årjäng. Detta har ännu inte lett till något resultat. Från kommunens sida har vi betonat betydelsen av att en etablering kommer till stånd. Våra invånare har dryga kostnader vid inställelse till besiktning, och vi har ansett det vara dålig service från Svensk Bilprovnings sida att inte ha någon anläggning i kommunen. Kommunen har i övrigt satsat mycket på förbättrad service i form av skolor, sjukhus, kommunikationer m.m., och kommunen är också inne i en positiv utveckling där industrier etablerar sig, servicenäringar ökar och stora resurser satsas på att bredda serviceutbudet. Både stat och landsting har på ett verksamt sätt bidragit till den positiva utvecklingen. Utvecklingen har också lett till en befolkningsökning under de senaste två åren. Även fordonsparken har ökat. Det är därför en självklarhet att även Svensk Bilprovning etablerar sig i kommunen. Det finns en mycket stor opinion från både näringslivet, organisationer och enskilda för en etablering. Svensk Bilprovning har beräknat besiktningsunderlaget för en bilprovningsanläggning i kommunen till ca 6 500 fordon och anför att kriteriet för en 103 etablering på ny ort är att nyttan för samhället, dvs. samhällsbesparingen, når ungefär samma storlek som bolagets merkostnader för stationen. Underlaget i Årjäng för en ny anläggning blir 6 500-7 000 fordon per år. Man räknar med att dessa fordon får färdas 12-14 mil vid varje besiktningstillfälle och att fordonsägarna tvingas att ta ledigt från arbetet, vilket också är en betydande kostnad. I allra högsta grad är det samhällsekonomiskt motiverat med en etablering. Även ur regionalpolitisk synvinkel är en sådan etablering riktig. Dessutom är väntetiderna långa, vilket antytts tidigare, vid de anläggningar dit kommuninvånarna har att åka för att få bilarna besiktigade. Jag har nu redovisat en del förhållanden som gäller Årjängs kommun. I allt väsentligt gäller dessa förhållanden också för Torsby. Fru talman! Med stöd av vad jag anfört här anser jag att bilprovningsanläggning skall etableras i Årjäng och Torsby. Därför vill jag ansluta mig till det särskilda yttrande som Anna Wohlin-Andersson och Eva Rydén har avgivit i detta ärende.

Fru talman! Inom svenskt lantbruk pågår en diskussion om avreglering. Inom några få år skall vi förhoppningsvis föra en ny jordbrukspolitik. Hur denna jordbrukspolitik kommer att vara utformad är i dag svårt att säga, men med all säkerhet kommer den att innebära stora omställningar för svenskt lantbruk. Hur jordbrukspolitiken kommer att påverka fastighetsmarknaden är kanske ännu svårare att bedöma. Just i dag råder i alla händelser stor oro inom lantbrukarkåren. Vi märker detta genom att generationsskiftena är svåra att genomföra. Vi vet också att det i dag råder ett ganska stort utbud av jordbruksfastigheter, beroende på den oro för framtiden som nu präglar näringen. En av de frågor som påverkar jordbrukspolitiken — det finns många sådana —är jordförvärvslagstiftningen. En övergripande fråga är inskränkningarna i rätten att förvärva jordbruksoch skogsmark. Jordförvärvslagen är en av de lagar som kraftigast inskränker äganderätten till mark. Trots att under senare år lagen liberaliserats, stadgas fortfarande att staten, genom lantbruksnämnden, skall bestämma vem som skall få köpa jordbrukseller skogsmark. Dessutom förbehåller sig staten rätten att bestämma en övre prisgräns. Enligt moderata samlingspartiets mening bör en enskild persons möjlighet att köpa jordbruksfastighet inte begränsas — av olika skäl. Det starkaste skälet är att de jordbrukare som har allt sitt kapital nedlagt i fastigheten i dag kan tvingas acceptera att staten skänker en del av detta till köparen på grund av förvärvstillståndsprövningen enligt jordförvärvslagen. Vi säger att ett avskaffande av jordförvärvslagstiftningen för enskilda personer skulle ge jordbrukarna en automatisk kompensation för lönsamhetsminskningen inom jordbruket genom att säkra deras fastighetskapital via en fri prisbildning. Vi tror också att möjligheten att förvärva jordbruksfastigheter skulle vitalisera landsbygden. Den skulle berikas med nya grupper av människor. Valfriheten och den fria avtalsrätten måste prägla förhållandet mellan säljare och köpare och prismekanismen tillåtas att styra priset. Vi drar dock en klar gräns vid enskilda, fysiska personer. För juridiska personer anser vi fortfarande att det finns orsak att ha förvärvsprövningen kvar. Detta är jag beredd att vidare utveckla senare om det behövs. Historiskt sett är vår nuvarande jordförvärvslag ganska ung. Förre generaldirektören Widén fick i uppdrag att göra en utredning och översyn av jordförvärvslagen. Han lade fram ett förslag. Regeringen lade fram en proposition, som tog bort i stort sett hälften av Widéns förslag. Under manglingen i jordbruksutskottet tog man bort hälften av det som var kvar. Enligt min bedömning är man nu återigen, inte minst från den socialdemokratiska sidan, beredd att glida tillbaka till den jordförvärvslagstiftning vi hade i utgångsläget. I utskottsbetänkandet säger man nämligen att man är beredd att göra en utvärdering — redan efter ett å två år! Man säger att prisstatistiken visar att priserna har stigit. Vi har konstaterat att de gjorde det under det första halvåret. Det skedde med utskottets goda minne, för redan när vi fattade beslutet insåg vi att det fanns ett uppdämt behov på marknaden och att priskurvan skulle stiga. Man vill nu gå vidare och villkora bosättning och brukning, och vi är på väg in i, som vi bedömer det, ett tvångsoch regleringssamhälle. Fortfarande kommer då Sveriges lantbrukare och ägare till Sveriges lantbruk att utsättas för tyckande. Naturligtvis vill vi ha folk boende på landet, men vi vill gå stimulansvägen. Vi vill ha bättre kommunikationer, bättre vägar, en annorlunda utformad skattepolitik, sociala satsningar — barntillsyn, skolor osv. — en glesbygdspolitik som verkligen lägger grunden för bostadsbyggande, skolor, handel, osv. Vi hävdar att i det här läget fordras en helhetssyn. Tvångslagar och villkorslagar löser inte problemen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till den reservation som vi har fogat till betänkandet. Så några ord om ett särskilt yttrande som folkpartiet och moderata samlingspartiet har fogat till betänkandet. En företagare har råkat i en svår ekonomisk situation och tvingats att sälja sitt företag. Det är ganska svårt att rekonstruera handläggningen av ärendet i de olika instanserna, men de handlingar som har lämnats till utskottet tyder på att brister i handläggningen förmodligen har skett. Den drabbade har förklarat sig beredd till förlikning, och då anser vi att regeringen bör uppta nya förhandlingar med företagaren. Låt mig bara säga så här, ur rent mänsklig synpunkt: Om man är strängt formell, byråkratisk och okänslig för människorna, då kan man naturligtvis handla som utskottsmajoriteten. Om man har motsatt inställning och vill göra en generös bedömning, då följer kammaren vårt särskilda yttrande.